Herr talman! Jag är ledsen om jag inte på ett tydligt sätt svarade på Eva Hjelmströms frågor. Jag är alltid angelägen att försöka göra det. Jag trodde jag gjorde det indirekt i mitt anförande, men låt mig då upprepa hennes frågor och försöka besvara dem tydligare! Eva Hjelmström undrade för det första varför FN-resolutionen blev som den blev, varför den inte ”singlade ut” USA. Ja, det här var en FN-resolution som antogs av en majoritet av medlemmarna i FN, som såvitt jag vet stöddes av alla. progressiva länder i världen och som byggde på de folkrättsliga principer för vilka Eva Hjelmström tydligen inte har särskilt mycket till övers. Därför innebar FN-resolutionen en vädjan till alla, inkl. USA, att upphöra med militärt stöd till någon av parterna i El Salvador. När det gäller USA:s roll, som Eva Hjelmströms andra fråga gällde, tycker jagatt jag gjort ganska klargörande uttalanden —i varje fall så klargörande att de uppfattats i Washington — om den. För det tredje frågade Eva Hjelmström om det är normalt att stormakter protesterar när olika större eller mindre stater har synpunkter på deras utrikespolitik. På det vill jag svara att det — dess värre, höll jag på att säga — är mycket normalt att de har det. Stormakter — både de i öst och de i väst — har mycket känsliga tår. Det gäller för de små stater som vill stå upp för reaktion mot utvecklingen i El folkrättsliga principer, principer om stöd för mänskliga rättigheter, demokratiska friheter och förbättrade sociala rimliga villkor, att inte falla undan för vare sig den ena eller andra stormaktens hotelser utan fortsätta att hävda de principer de står för. Det är också det den svenska regeringen gör. För det fjärde frågade Eva Hjelmström om vi inte kan bidra ekonomiskt till FDR, en sammanslutning i El Salvador som består av mittoch vänstergrupperingar och som utgör den motståndsrörelse —, om Bertil Zachrisson tycker att det är ett bättre ord än opposition, som finns i El Salvador. Jag vill då svara att vi även i detta avseende insisterar på — och vi är lika bestämda som någonsin den socialdemokratiska regeringen var — att hålla oss till de principer som vi har ställt oss bakom i Förenta nationerna. De hindrar oss från att ge direkt bistånd till politiska grupperingar annat än i form av humanitärt stöd till de människor som drabbas i alla krig, vad vi än kallar dem. Detta har vi gjort i Vietnam, det har vi gjort i många länder i Afrika och det gör vii El Salvador. Om utvecklingen fortsätter som hittills lär vi behöva och vi vill också mycket gärna ställa upp med ännu större insatser än som hittills gjorts. Vad gäller frågan om en ekonomisk isolering av El Salvador har vi även här principer att hålla oss till. Vi kan inte föra en utrikesoch handelspolitik med den nyckfulla uppläggning som Eva Hjelmström och andra vpk:are här i riksdagen rekommenderar den svenska regeringen att föra. Det finns alltså inte något som helst underlag för Eva Hjelmströms litet nästan patetiska försök att få mig att framstå som någon försvarare av regeringen i El Salvador, ett försök som f. ö. strider mot hennes tidigare kommentarer att svaret var klargörande. Eva Hjelmström säger att Ullsten ”glider”. Det är möjligt att det uppfattas så av den som i sådana här lägen har de partipolitiska sympatierna som den enda ledstjärnan och slipper hävda folkrättsliga principer, vilket kan vara nog så besvärligt att stå för i upphettade lägen. Men det är ur den klassiska svenska utrikespolitiken och dess stöd för folkrättens principer som jag hämtar min inspiration. Eva Hjelmström hämtar sin ur fredsparlamentets i Sofia, en organisation för vilken jag inte har någon som helst respekt. Bertil Zachrisson säger i sin kommentar till svaret att interpellationen inte är balanserad och att den skulle utgöra ett hårdare fördömande av dem som stöder de oppositionella krafterna än av dem som stöder den sittande regimen. Jag tror att man måste läsa interpellationssvaret mycket illvilligt för att komma fram till den slutsatsen. Det slås klart fast i detta uttalande — som ju f. ö. rimligen, om man vill göra en bedömning av var den svenska regeringen står, måste läsas ihop med andra — vad det är för sorts politik som vi vill bedriva. Jag har ingen anledning att på något sätt föreslå en ändrad inriktning av den politiken. Jag tycker precis som Bertil Zachrisson — och jag försökte utveckla det i mitt förra inlägg — att om den fria världen önskar demokrati i El Salvador bör den entydigt och rakryggat ställa upp bakom strävanden att nå en fredlig uppgörelse i El Salvador. Ytterligare en kommentar till det som Bertil Zachrisson sade i sitt inlägg. Han menar att jag på något sätt skulle vilja ge intryck av att oppositionen i El Salvador inte hade någon ställning hos befolkningen. Jag tycker att det är en konstig slutsats av vad jag sade. Jag tog ju upp påståendet att ett sådant stöd skulle saknas och försökte förklara att det var felaktigt.

De spelar förvisso, Bertil Zachrisson, en viktig roll i kriget i El Salvador. För att ytterligare styrka denna tolkning kan jag hänvisa till att den är densamma som har uttryckts av den tillförordnade ärkebiskopen Rivera y Damas. I ett uttalande den 18 januari sade han i stort sett det som jag återgav i mitt interpellationssvar. Jag tror inte att Bertil Zachrisson kan anklaga Rivera y Damas för att gå några andras ärenden än det salvadoranska folkets.

Vi har i ett tidigare sammanhang via den exekutivdirektör som talar för Sverige markerat den inställningen genom att avstå i voteringen om ett lån till El Salvador från IDB.

Herr talman! Vi skall inte disputera om varifrån jag hämtar inspiration. Men jag kan kanske tala om för Ola Ullsten att de människor jag träffade i Sofia var kyrkliga representanter från El Salvador, vänstergrupper från El Salvador, kvinnor från El Salvador. Bland dem var en kvinna som hette Aronnette Diaz och som tidigare varit gift med en av de ledande i det kristdemokratiska partiet. Hennes man hade brutalt mördats av terrororganisationerna en natt i hennes åsyn, samtidigt som hennes åttaårige son våldtogs. Hon befann sig nu i Mexico. Det är från dessa personer jag hämtar mina informationer och min inspiration. Ola Ullsten uppehöll sig länge vid de folkrättsliga principerna. Jag tycker att han har en mycket enkel syn på dessa principer i sådana här fall. Han säger att det är helt i linje med dem att det begås ett folkmord i El Salvador. Den folkrättsliga princip som tillåter detta borde i så fall ändras. Om inte annat så måste den rimligen stå i strid med alla de folkrättsliga principer som innebär att man skall värna om demokratin och de mänskliga rättigheterna. Sedan sade Ola Ullsten att det är normalt att stormakter protesterar. Ja, jagär fullt medveten om att stormakter protesterar. Men vad vi i ett neutralt, alliansfritt Sverige då borde göra är naturligtvis att reagera mycket starkt. Vi kan inte acceptera att USA försöker sätta munkavle på oss. Den inställningen tycker jag att Ola Ullsten bör ta med sig i bagaget när USA kommer med protester nästa gång. Så till detta med IDB. reaktion mot utvecklingen i El Det är ett faktum att vi bidrar med pengar till juntan. Ola Ullsten säger att det är ganska klart att det inte kan bedrivas något konstruktivt arbete i El Salvador och att vi där skall avråda från att stöd ges. Men hurdan var situationeh i december? Hurdan har situationen varit det senaste året? Är det inte bara att konstatera att genom vårt medlemskap bidrar vi till morden och terrorn? Och bör vi inte dra slutsaterna av detta och, som vi så många gånger har föreslagit, dra oss ur IDB som stöder de värsta terrororganisationerna på den latinamerikanska kontinenten? Jag beklagar att Ola Ullsten inte är beredd att tillräckligt starkt fördöma USA:s vapenhjälp till El Salvador.

Herr talman! Först en parentes: Fördömandet av fredskonferansen i Sofia var väl onödig. Det finns i och för sig en del att säga om den, men alla fora där man diskuterar fred är viktiga. Det fanns ganska många svenska folkrörelser representerade där, och jag tyckte nog att det är onödigt att här rikta den kritiken mot den. När jag har ställt mina frågor — jag är ledsen om de har låtit mer kritiska än vad som kanske var avsikten — är det för att vinna klarhet. Det är tyvärr en brist hos den svenska regeringen, inte bara i det här sammanhanget, att den är litet otydlig i sina uttalanden. Om det beror på att beslutsprocessen är jobbig eller på att kunskaperna kommer sent fram eller på någonting annat vet inte jag. Men det är alltså nödvändigt att ställa frågor för att få klara svar. Jag menar att de uttalanden som utrikesministern gjorde den 3 februari var klara och bra, och det som har sagts i FN var också bra. Svaret i dag visar en kantring i tonvikten, det kan man inte komma ifrån. De förklaringar som utrikesministern sedan har lämnat tycker jag dock har hjälpt upp det hela. Jag tror att det är oerhört viktigt, när den amerikanska nya administrationen nu försöker att med litet tuffa metoder skaffa sig respekt i världen för sina ideér, att man sakligt men rakryggat möter den med den kritik som administrationen är värd för de insatser den gör i El Salvador. Det är särskilt viktigt, jag understyker det igen, att göra det nu i början för att undvika upptrappning. Vi kan litet till mans kritisera oss själva för att vi inte tillräckligt tidigt varnade för den amerikanska insatsen i Vietnam. I El Salvador har vi nu möjlighet att peka på de risker som är förenade med en ökad amerikansk upptrappning i det området. Jag är tacksam för utrikesministerns kommentar om IDB. Det är viktigt att Sverige i de sammanhangen hävdar de humanitära rättigheterna, och det är bra om det har skett. Vad som nu behövs för att ge stöd åt den befrielsekamp som pågår i El Salvador är en aktiv, rak svensk utrikespolitik och ett ökat humanitärt stöd till de folkliga rörelser både i Sverige och i El Salvador som sida vid sida arbetar för en demokratisk ordning i det landet.
Herr talman! Eva Hjelmström säger att jag har enkel syn på de folkrättsliga principerna. Den syn som hon rekommenderar innebär att de rättigheterna skall respekteras när detta står i samklang med de olika ländernas politiska önskningar. I övrigt skall man tydligen kunna strunta i den. Det är dess värre så, Eva Hjelmström, att både den stormakt som vi har diskuterat mycket i dag och den andra stormakten ofta har ifrån den svenska regeringen ganska avvikande synpunkter på vad som är politiskt önskvärt och att folkrättsliga principer därför kan vara bra att ha. Om vi skulle överge dessa till förmån för någon sorts allmän maktprincip eller någon princip som går ut på att man har rätt att stödja de politiska krafter som man allmänt sympatiserar med, hur skulle vi då med någon kraft kunna reagera mot USA eller mot Sovjet eller andra östländer när vi anser oss ha anledning till det? Det är bara när vi håller oss till folkrättens grund och till de principer som är grundläggande för den svenska utrikespolitiken — principer om stöd för att värna om de mänskliga rättigheterna, om demokrati och om acceptabla sociala och ekonomiska villkor för människorna — som vi kan tala i klartext och respekteras för att vi gör det. Skulle vi ge oss hän åt en allmän politisk opportunism av det slag som Eva Hjelmström rekommenderar oss, då tror jagingen skulle lyssna på Sverige över huvud taget. Och det tycker jag skulle vara beklagligt. Jag inbillar mig inte att vi med uttalanden från det lilla Sverige särskilt mycket kan styra den politiska utvecklingen i olika delar av världen. Även om man ibland från våra debatter här i riksdagen får intrycket att vad den svenska regeringen säger och gör och vilka formuleringar den använder skulle vara avgörande för världsutvecklingen, så är det ändå inte så. Men jag tycker det är bra om vi kan föra en fast och entydig politik till förmån för de principer som vi bygger vårt utrikespolitiska handlande på och att vi reagerar när vi anser att demokratiska värden trampas under fötterna, oavsett om stövlarna bärs av soldater från väst eller från öst. Om vi gör det, då tror jag också att det vi tillsammans med andra som följer samma principer säger kan spela en viss roll för den faktiska händelseutvecklingen.

Herr talman! Ola Ullsten lyssnade uppenbarligen inte på vad jag sade om de folkrättsliga principerna.

Uppenbarligen anser Ola Ullsten att USA:s politik och denna princip är förenliga. Det tycker inte jag. Jag tycker att USA:s politik i det här avseendet går tvärtemot det som omfattas av principen och som jag tidigare räknade upp. Jag kan hålla med om att vi behöver en rak och fast politik vad gäller El Salvador. Det är ju just detta vi har diskuterat här i dag.

Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm har frågat mig om jag anser att handläggningen av flyktingfall enligt den nya utlänningslagen motiverar förtydliganden beträffande behandlingen av asylsökande. Frågan har ställts mot bakgrund av bestämmelserna i 33 och 34 §§ utlänningslagen. Enligt 33 § får en utlänning avvisas av polisen trots att han åberopar politisk förföljelse, om påståendet är ”uppenbart oriktigt”. Enligt 34 § får en utlänning, som inte är flykting men som förklarar att han inte vill återvända till hemlandet på grund av de politiska förhållandena där, avvisas av polisen om de skäl som utlänningen åberopar för att inte vilja återvända till hemlandet ”kan lämnas utan avseende”. Olle Wästberg gör gällande att ärenden rörande assyrier/syrianer från Turkiet i praktiken behandlas med sämre rättsskydd, trots att rättssäkerhetsgarantierna skall vara likvärdiga oavsett vilken paragraf som tillämpas. Av förarbetena till utlänningslagen framgår att uppdelningen i paragraferna har gjorts av praktiska och pedagogiska skäl. Skillnaden mellan uttrycken ”uppenbart oriktigt” och ”kan lämnas utan avseende” är endast av språklig natur. Skyddet skall vara detsamma vid tillämpningen av dessa två paragrafer. Detta framhölls också av arbetsmarknadsutskottet vid riksdagens behandling av den nya lagen. Föreligger grund för avvisning och är det helt klart att utlänningens uppgifter är oriktiga, kan polisen meddela ett avvisningsbeslut. I annat fall skall polisen överlämna ärendet till statens invandrarverk. När det gäller en utlänning som inte åberopar politisk förföljelse men ändå inte vill återvända till hemlandet med hänsyn till de politiska förhållandena där vill jag dessutom nämna följande. Sådana utlänningar får stanna här om det inte föreligger särskilda skäl mot detta. I propositionen till den nya utlänningslagen framhöll jag att polismyndigheter vid bedömningen i de situationer det här är fråga om får beakta regeringens beslut att tillämpa ”särskilda skäl”. Även om det enligt utlänningslagen föreligger en mycket långtgående skyldighet att överlämna ärenden enligt 33 och 34 §§, har det ändå i den nya utlänningslagen införts en ytterligare garanti för att invandrarverket skall få pröva varje avvisningsärende där politiska invändningar är involverade. I de fall då polisen med stöd av 33 eller 34 § utlänningslagen avvisar en utlänning, skall beslutet anmälas till invandrarverket. Verket har att på samma sätt som polisen bedöma om påståendet ”är uppenbart oriktigt” resp. ”kan lämnas utan avseende”. Så snart det råder tvekan skall invandrarverket överta ärendet. Verkställighet får aldrig ske förrän invandrarverket har förklarat att verket inte övertar ärendet. Denna ordning gäller självfallet även assyrier/ syrianer från Turkiet. Som svar på Olle Wästbergs fråga vill jag säga att jag inte anser att de regler som frågan berör behöver förtydligas.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Min fråga har sin bakgrund i den diskriminerande särbehandling som Sverige sedan den 12 november 1976 utsätter de kristna från Turkiet för. Kristna assyrier/syrianer från Turkiet får ”av särskilda skäl” inte betraktas som B-flyktingar. När detta beslut fattades sades det dock klart att också assyrier/syrianer skulle få en individuell behandling, det skulle göras en individuell prövning av varje enskilt fall. I varje enskilt fall måste alltså polisen och invandrarverket bedöma om en assyrier eller syrian från Turkiet är flykting eller B-flykting — och i det fall denne är B-flykting bedöma om de särskilda skälen skall tillämpas eller inte. Det kan ju vara så att en assyrier eller syrian har så starka B-flyktingskäl att det tar över regeringsbeslutet om särbehandling av gruppen. Detta sker nu inte i praktiken. Den mur som har rests upp mot assyrier/syrianer är hög och svårgenomtränglig. Det är i verkligheten mycket svårt för en kristen från Turkiet att få individuell prövning. Detta erkändes också i propositionen om den nya utlänningslagen. Där skriver Karin Andersson: ”Jag vill i detta sammanhang erinra om, att de utlänningar det här är fråga om kan vägras rätt att vistas i Sverige när det föreligger särskilda skäl. Har regeringen i fråga om en viss grupp av sådana utlänningar funnit skäl att tillämpa den nämnda undantagsbestämmelsen, är detta ett förhållande som polismyndigheterna bör få beakta vid bedömningen av frågan om de åberopade omständigheterna kan lämnas utan avseende. Detta torde också hittills ha skett.” I klartext innebär detta att en assyrier med klara A-flyktingskäl ändå knappast får sitt fall prövat av invandrarverket och regeringen. Riksdagen gjorde på den här punkten en förtydligande deklaration om att begreppen ”uppenbart oriktigt” och ”kan lämnas utan avseende” skall ge samma rättsskydd. I ett cirkulär har rikspolisstyrelsen tagit fasta på statsrådets uttalande mer än på riksdagens, vilket är olyckligt. Det innebär i praktiken att asylutredningarna görs summariskt. När invandrarverket skall ta ställning i de enskilda fallen har man i stort sett bara att se att det är s.k. vanliga asylskäl. För att veta vilken paragraf som skall användas måste man i praktiken göra en flyktingskapsbedömning. Om man gör det — dvs. prövar om 33 § i utlänningslagen skall användas eller inte — skall invandrarverket ta över ärendet. Då inträffar två saker. För det första skall den asylsökande få juridiskt biträde. För det andra skall inte förpassning kunna ske innan beslutet vunnit laga kraft. Om det är samma rättsskydd enligt 34 §, borde väl i klartext samma sak gälla också då — eller hur, Karin Andersson? Även en kristen från Turkiet borde ha rätt till juridiskt biträde. Även en assyrier eller syrian borde ha rätt att få vara kvar i Sverige tills beslutet vinner laga kraft.

Herr talman! Jag svarade på Olle Wästbergs i Stockholm fråga, som gällde vilka skillnader i rättsskydd som finns mellan 33 och 34 §§. Jag svarade att det inte finns någon sådan skillnad och att också riksdagens arbetsmarknadsutskott har gett klart uttryck för det. Men jag antar att Olle Wästberg med sin fråga avsåg att ta upp vad som skulle gälla när regeringen åberopade särskilda skäl för dem som icke är flyktingar enligt den flyktingdefinition vi nu har i utlänningslagen, och det är en annan fråga.

Föreligger sådana starkare skäl skall deras ärenden överlämnas till invandrarverket. Alla ärenden skall anmälas till invandrarverket, även om de gäller den grupp för vilken särskilda skäl kan åberopas. Frågan gäller — såvitt jag förstår — om särskilda skäl skall tillämpas eller inte. Därom kan man naturligtvis ha olika meningar. Hittills har man emellertid gjort bedömningen att det finns en risk för att alltför många människor som tillhör den här gruppen skulle komma till Sverige — det var ju anledningen till att beslutet fattades —, och den risken finns fortfarande. Jag ser att min taletid snart är slut. Jag återkommer i nästa replik och talar om vad jag själv tänker göra i denna fråga.

Herr talman! Det vore i och för sig intressant att få reda på vilka funderingar statsrådet har, om hon vill bidra till att upphäva den diskriminerande särbehandling som den assyrisk/syrianska folkgruppen i dag utsätts för. Nu handlar min fråga egentligen inte om det, utan om den diskriminering av assyrier/syrianer som förekommer, vilka inte betraktas på samma sätt som andra B-flyktingar, och om inte denna diskriminering leder till att deras individuella ärenden behandlas mera summariskt än andra flyktingars. Låt oss för ett ögonblick lämna det här med paragrafer. Då vill jag fråga Karin Andersson följande: En människa som flytt från sitt hemland och som ansöker om att få stanna i Sverige befinner sig — och det kan vi väl alla vara överens om — i en helt livsavgörande situation. Är det då inte rimligt att den personen skall kunna dels få rätt till juridiskt biträde, dels få rätt att överklaga beslutet? De nuvarande paragraferna ger i och för sig utrymme för detta — det beror bara på hur de tillämpas. Jag menar att de i praktiken har tillämpats på ett sätt som gör att en assyrier eller syrian, som hävdar att han eller hon är politisk flykting eller är svårt förföljd på grund av sin kristna tro, inte får juridiskt biträde, att invandrarverket i praktiken inte övertar sådana ärenden. Men innan vi går vidare i den formella diskussionen måste vi undersöka om vi är överens om detta enda: Är det rimligt eller inte att den som kommer till vår gräns och hävdar att han eller hon är förföljd på grund av sin kristna tro skall kunna överklaga ett avslag och få juridiskt biträde?
Herr talman! Det är självfallet riktigt att diskriminering — om man nu vill uttrycka det så — av gruppen kristna från Turkiet förekommer. Man ansåg sig inte kunna ta emot hela den gruppen, och därför åberopas de särskilda skälen. Alltså behandlar man deras asylansökningar på annat sätt än ansökningar från andra som tillhör samma grupp. Men det gäller inte för dem som är flyktingar. Om flyktingskäl kan åberopas — alltså andra skäl än att man är kristen från Turkiet — prövas ärendet i sak och överlämnas till invandrarverket. De som endast har — om man får uttrycka sig litet lättvindigt — vanliga assyrierskäl, dvs. att de tillhör den kristna gruppen i Turkiet, får inte sin sak prövad på samma sätt som andra. De får ingen juridisk hjälp vid gränsen — det är helt klart; och det vet Olle Wästberg i Stockholm mycket väl. Den förstärkning som åstadkoms, när den nya utlänningslagen trädde i kraft, innebär att sådana ärenden alltid anmäls till invandrarverket.

Herr talman! Jag vill återigen tacka statsrådet för svaret. Jag noterar med viss tillfredsställelse att Karin Andersson är den första i en lång rad av statsråd, som har behandlat ärenden av det här slaget, som nu tar ordet diskriminering i sin mun. Hon säger nämligen att det är riktigt att det förekommer diskriminering mot denna grupp. Jag tycker att det är en helt korrekt verklighetsbeskrivning. Fattar regeringen ett beslut om att särbehandla en folkgrupp på ett negativt sätt, så är det diskriminering. Jag hoppas att det faktum att vi är överens om den verklighetsbeskrivningen också i praktiken kommer att leda till åtgärder. De kristna som kom från Turkiet hävdar ju i nästan samtliga fall att de är individuellt förföljda, dvs. inte bara förföljda därför att de tillhör en viss folkgrupp. De har alltså själva råkat ut för förföljelse. I det här fallet menar jag att man måste behandla dem som alla andra asylsökande, dvs. ge dem rätt till juridiskt biträde vid gränsen. Jag vet att Karin Andersson har varit bekymrad över att så många assyrier och syrianer gömmer sig i väntan på att deras ärenden skall komma upp, men ett av skälen till detta är ju att det enda sättet att få det här rättsskyddet, att få juridiskt biträde, är att se till att invandrarverket tar över ärendet.
Herr talman! Får jag då erinra om att det när det gäller den här gruppen inte bara är fråga om en negativ diskriminering. 1976, då regeringen sade ifrån att samtliga var s.k. B-flyktingar, gjordes ju en positiv diskriminering. En annan positiv särbehandling består i att de här människorna utgör den enda grupp som har en speciell familjeåterföreningskvot. Själv har jag flera gånger gett uttryck för åsikten att denna särbehandling är besvärande. Jag har i första hand försökt att få till en stånd en internationell lösning, som skulle kunna innebära att de kristna i Turkiet som vill lämna landet skulle kunna göra detta utan att för den skull behöva komma till Sverige. Vi fortsätter fortfarande våra sonderingar i andra länder när det gäller den här frågan.

Herr talman! Den positiva särbehandlingen, dvs. detta att regeringen 1976 beslöt att samtliga assyrier och syrianer skulle betraktas som B-flyktingar, är inte mycket värd. Det beslöts ju att samtliga skall betraktas som B-flyktingar, men inga skall få komma in i landet. En del av det orimliga i beslutet var att man betraktade gruppen som grupp och inte såg på varje enskild individ i sig, vilket borde vara grundläggande för flyktingpolitiken. Vad vi nu diskuterar är frågan hur de här människorna behandlas i praktiken. Det verkar emellertid som om vi vore överens när det gäller verklighetsbeskrivningen. Då är frågan fortfarande denna: Är det ändå inte rimligt att den som befinner sig i en så livsavgörande situation, som den gör som av politiska skäl försöker att få stanna i Sverige, skall få juridiskt biträde vid gränsen och få stanna här tills överklagande skett och ärendet slutgiltigt avgjorts? Om vi tycker att detta är rimligt, varför skall det då inte gälla också för denna grupp? Dagens paragrafer ger också utrymme för det.
Herr talman! Den fråga som Olle Wästberg nu tog upp behandlades ju i riksdagen förra våren. Vid det tillfället avvisade riksdagen den motion som Olle Wästberg hade väckt i frågan och stödde regeringen. Det hänvisades bl.a. till att rättsskyddet hade förbättrats till följd av att alla ärenden skulle anmälas till invandrarverket.

Herr talman! Vad Karin Andersson säger stämmer inte riktigt. Det som jag då motionerade om var att alla flyktingar vid gränsen automatiskt skall få ett juridiskt biträde. Nu handlar detta inte om just den frågan.

Det är ändå detta som är det väsentliga. Då får man rätt till juridiskt biträde och därmed större rättssäkerhet. Då tillämpas särbehandling inte bara när det gäller beslutet om huruvida personen skall få stanna eller ej — så bör det ju vara om man nu har fattat ett så här dåligt särbehandlingsbeslut. Det skall alltså inte tillämpas i fråga om rättsskyddet.
Herr talman! Det är den frågan som invandrarverket skall pröva inom ramen för den anmälningsplikt som polisen har gentemot invandrarverket i varje enskilt fall.
Herr talman! Men invandrarverket har ju självt sagt att man när det föreligger s.k. normala assyrieskäl inte tar över, dvs. att man nöjer sig med en mycket summarisk beskrivning av skälen och inte tar upp de individuella fallen. Jag vill ha en lika individuell bedömning av människor från olika folkgrupper, oavsett om regeringen tillämpar särskilda-skäl-beslut eller inte.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig hur invandrarna och deras organisationer och församlingar informeras om de regler som gäller för att ett äktenskap enligt egen religion ingånget i Sverige skall bli giltigt även enligt svensk lag och således ge fullgott socialt skydd. De problem som Görel Bohlin tar upp i sin fråga har uppmärksammats av berörda myndigheter. I den grundläggande skriftliga information som varje nyanländ invandrare får finns allmänna upplysningar om vart man bör vända sig för att få information i sådana frågor. Motsvarande upplysningar lämnas också i en särskild informationsbroschyr — Att tänka på innan du gifter dig — som invandrarverket och riksskatteverket gemensamt gav ut under förra året. Detta informationsmaterial, som finns på ett 15-tal språk, har distribuerats till invandrarorganisationerna. Enligt vad jag har erfarit pågår nu diskussioner mellan invandrarverket och riksskatteverket om att förbättra informationen om de problem som frågan avser. De kommer bl.a. att beaktas i den nya grundbroschyr för nyanlända invandrare som invandrarverket planerar att ge ut under år 1982.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. I min egenskap av borgerlig vigselförrättare har jag fått kännedom om ett ärende som föranlett min fråga. En svensk, som konverterat till mohammedanismen i samband med att han gifte sig med en egyptiska med islamisk trostillhörighet, ringde mig för att beställa borgerlig vigsel. Han berättade då att han för en tid sedan gift sig enligt islamisk sed inför en imam och i samband därmed fått klart för sig att denne imam inte hade någon kunskap om huruvida kompletterande svensk borgerlig vigsel var önskvärd eller om konsekvenserna av att inte viga sig också borgerligt. Tvärtom tycktes imamen tro att den mohammedanska vigseln var giltig även enligt svensk lag. Den här svensken ringde emellertid till olika myndigheter för att försäkra sig om att meddelande om hans ingångna äktenskap nått berörda instanser, och han fann då att han visst inte var gift enligt svensk lag, vilket t.ex. innebar att, om han själv förolyckades, hans hustru inte skulle få vare sig änkepension eller kvarlåtenskap. Enligt svensk lag var nämligen de båda att betrakta som samboende. Eftersom denne imam inte kände till att en vigsel enligt islamisk religion och ritual måste kompletteras med svensk borgerlig vigsel för att bli giltig i Sverige, frågar jag mig hur många i Sverige ingångna äktenskap enligt främmande religion som inte kompletterats med svensk borgerlig vigsel, på grund av att parterna inte vetat att så bort ske för att de skulle få fullgott socialt skydd. Regler om kompletterande borgerlig vigsel finns ju för flera nationaliteter och religioner. Om personerna blir kvarboende i Sverige kan följderna vid skilsmässa eller dödsfall bli katastrofala — och helt överraskande. Man kan alltså undra hur många invandrarpar i Sverige som tror sig vara gifta men faktiskt inte är det. Det är utomordentligt viktigt att invandrarna får veta konsekvenserna av att ingå äktenskap enbart enligt sin egen religion. Det kan ju tänkas att man föredrar vigsel enbart efter den egna religionen, men man skall då ha klart för sig vad det innebär. Om paret blir kvar i Sverige och kanske skiljs efter några år, kan den ena parten verkligen fara illa. Oftast är det kvinnorna som blir mest utsatta. De känner inte till paragrafer och regler lika bra och behärskar språket sämre. Osämja och påföljande skilsmässa inbjuder ju inte precis till generositet mellan parterna när ett bo skall delas. Likaså kan ett dödsfall medföra, förutom känslomässiga problem, också materiella, t.ex. vid arvsskifte. Om berörda släktingar upptäcker fördelarna med att åberopa att det enligt svensk lag inte varit något äktenskap, är det dess värre inte osannolikt att de också gör så. Herr talman! Jag anser att man skall kunna fordra att de religiösa ledarna-vigselförrättarna informerar om kravet på svensk borgerlig vigsel som komplement och att de själva är medvetna om vilka konsekvenserna kan bli, om det kravet inte är uppfyllt. Jag vill alltså vädja till invandrarministern att ta initiativ till en riktad information i de här frågorna. Jag vill också ställa frågan, om det är på det sättet att den information som invandrarministern talar om i svaret har gått ut enbart till invandrarorganisationerna.
Herr talman! Det var en intressant kommentar som Görel Bohlin gjorde. Den visar att detta är ett problem; vi vet inte riktigt för hur många, men det kan vara det för rätt många. Äktenskap ingångna i Sverige är giltiga endast om de förrättas av den som har vigselrätt enligt svensk lag, och det har ju inte alla invandrarkyrkor. Det finns alltså ett problem, som kanske mer är ett informationsproblem riktat till invandrarkyrkorna än till invandrarna själva. Nu är det så att den broschyr som har getts ut inte bara har gått till invandrarorganisationerna utan också till kyrkorna, så jag tror att de i och för sig har kännedom om det här. Det är väl snarast viktigt att det från myndigheternas sida understryks att kyrkorna har skyldighet att ge information till de par som de viger enligt sin religion. Jag tycker det är angeläget att den riktade information som Görel Bohlin talar om kommer till stånd.

Herr talman! Jag är tacksam för att invandrarministern ställer sig positiv till sådan riktad information och till att den förbättras och intensifieras. Jag kan tala om att jag också har varit i kontakt med en pastorsexpedition i en församling med en stor andel invandrare. Man hade där gjort reflexionen att part, som begärt hindersprövningsbevis för att gifta sig borgerligt, inte sällan sedan flera år tillbaka betraktade sig som gifta enligt egen religion. Någon bekant eller släkting hade dock uppmärksammat dem på att det var säkrast att också gifta sig borgerligt och svenskt, och så hade de gjort det. Men det otäcka är ju att det hade kunnat hända en hel del under den tid då de trodde att de var gifta och därför trodde att de hade ett fullgott socialt skydd men faktiskt inte var gifta. Jag vill också peka på att ett informationsmaterial på ett femtontal språk kanske inte är tillräckligt, eftersom vi har så många invandrargrupper i Sverige — det är faktiskt hundratalet olika språkgrupper — och att det är väldigt viktigt att just de religiösa ledarna får sådana kunskaper. I det ärende som jag kom i kontakt med hade invandraren i det par som skulle gifta sig kommit direkt till Sverige för att ingå äktenskap och alltså inte nåtts av någon sådan information.
Herr talman! Jag vill än en gång understryka att jag upplever problemet som viktigt. I de diskussioner om att förbättra informationen som nu pågår mellan invandrarverket och riksskatteverket kommer jag, som jag sade i mitt första anförande, att förvissa mig om att man tar upp de här frågorna, så att alla invandrare kommer att nås av informationen.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för det beskedet och utgår från att man kommer att intensifiera den här informationen.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat justitieministern om han anser att terroristbestämmelserna i utlänningslagen är en bra lagstiftning som garanterar rättssäkerhet och trygghet för invandrare och flyktingar i Sverige. Oswald Söderqvist har vidare frågat justitieministern om denne vill medverka till en sådan utformning av gällande bestämmelser, att utlänningen och hans ombud alltid får tillgång till alla handlingar som kan ha betydelse för utgången och om det är lämpligt att avgörandena i terroristärenden fattas av arbetsmarknadsdepartementet och invandrarministern. Interpellationen har överlämnats till mig. Den s.k. terroristlagen kom till därför att utvecklingen av den internationella terrorismen — här hemma och ute i världen — var sådan att lagen bedömdes nödvändig. De utredningar som företogs och de överväganden som gjordes vid det tillfället visade, att varken utlänningslagens avvisningsoch utvisningsbestämmelser eller bestämmelserna i annan lagstiftning om förebyggande och beivrande av brott räckte för att vi skulle kunna skydda oss mot internationella terroristdåd. Någon ändring av förhållandena till det bättre har tyvärr inte skett sedan dess. Terroristbestämmelserna syftar till att förebygga terroristdåd. De riktar sig mot den som kan befaras begå terroristhandlingar och blir alltså tillämpliga redan i ett skede, då det ännu inte har förekommit någon brottslig verksamhet som kan beivras. Samtidigt vill jag emellertid understryka, att vissa grundläggande och i lagen noga preciserade förutsättningar måste föreligga för att en presumtiv terrorist skall få utvisas.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 Det finns all anledning att beklaga att terroristbestämmelserna behövs. Det råder dock stor politisk enighet om att det. v. inte kan undvaras. Genom att ställa upp de förutsättningar för ingripande som jag nyss har nämnt har man emellertid velat hindra att andra än presumtiva terrorister kommer att träffas av åtgärder enligt terroristbestämmelserna. Därmed garanterar lagstiftningen också rättssäkerhet och trygghet för sådana invandrare och flyktingar i Sverige som inte verkar för organisationer med internationell terrorism på sitt program. Vad särskilt gäller flyktingar vill jag understryka, att våra bestämmelser om asyl och om politiskt verkställighetshinder gäller även för den som har utvisats som presumtiv terrorist. Inte ens i ett sådant fall har vi velat göra avkall på det skydd som asylbestämmelserna ger. Så till frågan om en parts tillgång till sekretessbelagda handlingar. I utlänningsärenden gäller liksom i andra förvaltningsärenden att den som är part normalt har rätt att få del även av sekretessbelagda handlingar. Det har emellertid ansetts nödvändigt att möjliggöra undantag för situationer då ett enskilt eller allmänt intresse av ”synnerlig vikt” kräver detta. Om en myndighet av ett sådant skäl inte kan lämna ut handlingar till parten, skall parten på annat sätt få upplysningar om innehållet i denna, i den mån det behövs för att han skall kunna ta till vara sin rätt. Även här gäller emellertid ett undantag. Upplysningar kan och skall undanhållas parten, om upplysningarna inte kan lämnas ”utan allvarlig fara för det intresse sekretessen skall skydda”. Gällande lagstiftning ger alltså inte en part i ett förvaltningsärende någon absolut rätt att få tillgång till eller upplysning om innehållet i varje hemlig handling i ärendet. Det kan i speciella undantagsfall visa sig att särskilda sekretessintressen — de kan exempelvis gälla rikets säkerhet — måste få ta över. Det är självfallet att mycket starka skäl måste till för att en utlänning skall undanhållas något material i ett ärende om utvisning enligt terroristbestämmelserna. Ett sådant beslut fattar regeringen heller inte utan tvingande skäl. Jag är emellertid inte beredd att medverka till att den möjligheten helt avskaffas. I denna fråga har jag samrått med statsrådet Petri, som är ansvarig för sekretesslagstiftningen. Slutligen vill jag med anledning av Oswald Söderqvists sista fråga erinra om att terroristärenden avgörs av regeringen. Ärendena bereds av arbetsmarknadsdepartementet och justitiedepartementet gemensamt. Varje fråga av någon betydenhet är föremål för behandling i båda departementen.

Herr talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret på min interpellation. För att ta den sista frågan först beklagar jag att justitieministern inte själv vill ställa upp och ta emot den kritik mot lagen som den här interpellationen innebär. Det är beklagansvärt att justitieministern inte tar det ansvaret. Jag vidhåller att detta är en lagfråga och inte en arbetsmarknadsfråga. Justitieministern själv borde ha tagit ställning till den. Det är uppseendeväckande att han i det här fallet legat mycket lågt, varit mycket tillbakadragen, och i stället låtit invandrarministern och arbetsmarknadsdepartementet stå i skottgluggen. Det tycker jag är mycket dåligt. Till frågan om lagen. Terroristlagen har varit en dålig lag ända sedan den kom till. Även om man kan hålla med om att vi måste ha lagar av det här slaget bör de kunna utformas så att de gör så liten skada som möjligt och drabbar oskyldiga så sällan som möjligt. Jag kan tyvärr inte instämma i invandrarministerns slutsats i interpellationssvaret, att denna lagstiftning garanterar rättssäkerhet och trygghet för invandrare och flyktingar i Sverige som inte verkar för organisationer med internationell terrorism på sitt program. Det som inträffat under den tid terroristlagen funnits har tvärtom upprepade gånger — även i det senast aktuella fallet med palestinierna, som naturligtvis ligger bakom interpellationen — visat att lagen inte har garanterat rättssäkerhet. Det finns heller ingenting i interpellationssvaret som verifierar att så skulle vara fallet. Ett beslut enligt denna lag går t.ex. inte att överklaga. Detta har kritiserats mycket från början, men kvarstår fortfarande. Vid det senast inträffade fallet —- palestinierna i Uppsala — har frågan på nytt tagits upp i debatten. Jag skulle vilja fråga invandrarministern: Är det tillfredsställande med en lagstiftning där den anklagade inte har någon möjlighet att göra appell? Den som blir dömd skickas ut. Vederbörande har ingen möjlighet att överklaga. Det har sagts att detta strider mot internationell lagstiftning. Jag vill gärna höra invandrarministerns uppfattning i den frågan direkt. Detta rörde själva lagen; sedan har vi tillämpningen. Vem är terrorist? Jag tycker att det som hänt de senaste månaderna, liksom tidigare när denna lag använts, har visat att det råder en oerhörd rättsosäkerhet så fort dessa bestämmelser tas till. I det senaste fallet, som gällde organisationen PFLP-GC, framkom att den organisationen inte ens fanns upptagen i den förteckning som skall finnas. Men det har hävdats från regeringens håll — även av invandrarministern — att denna organisation är en terroristorganisation. Jag skulle vilja höra: Vad har fått er till detta ställningstagande? Vilka bevis har ni för att PFLP-GC är en terroristorganisation? Tidigare har den inte varit aktuell som sådan, men helt plötsligt i det här fallet har den visat sig vara det. Det tycker jag är ett mycket bra exempel på rättsosäkerheten i det här fallet. Det har också sagts, i samband med det senaste fallet, att man även gått ifrån den svenska lagen. Det är det bekanta paret förhandling eller förhör som varit uppe i debatten. Jag skulle vilja höra litet mer om just det begreppet. Enligt min uppfattning har det inte enligt de nuvarande paragraferna av utlänningslagen försiggått någon förhandling i det här ärendet. De utvisade har också hela tiden hävdat detta. Här finns alltså ytterligare en glidning. Skall tillämpningen av lagen gälla en regelrätt förhandling med de anklagade eller räcker det med ett polisprotokoll? Det är ännu en viktig aspekt i det här sammanhanget som jag tycker borde klaras ut ytterligare. Så till sekretessbestämmelserna. Nu säger invandrarministern att hon inte är beredd att medverka till att möjligheten till sekretess i vissa fall skall avskaffas. Det tycker jag ändå är allvarligt, eftersom det strider mot svensk lagstiftning i övrigt. I det här fallet finns det ju många utoch ingångar. Vems intressen är det som man vill skydda? Det talas om Sveriges säkerhet, men det talas också om andra intressen — ”utan allvarlig fara för det intresse sekretessen skall skydda”, som det sägs i interpellationssvaret. Kan det t, ex. gälla andra länders säkerhetstjänster i sådana här fall? Kan man då säga att det är ett intresse som måste skyddas? I detta fall vet vi ju att det har påståtts att israelisk säkerhetstjänst har varit inblandad. Så har det varit tidigare när det har gällt Palestinaorganisationer. Man kan inte befria sig från misstanken att det också här har varit sådana engagemang. Kan alltså uttrycket ”det intresse sekretessen skall skydda” också innefatta annan stats säkerhetstjänst och dess intressen? Invandrarministern tycker uppenbarligen — och då naturligtvis också regeringen — att lagen är bra. Men det har nu sagts från många håll — från juristhåll, från politiskt håll och från andra håll i den allmänna debatten — att man anser att terorristlagen verkligen har de nackdelar som jag nu har gett några få exempel på. Därför vill jag avslutningsvis fråga invandrarministern om hon och regeringen fortfarande anser att lagen är bra i nuvarande skick eller om regeringen anser att det över huvud taget finns anledning att se över lagen.

Herr talman! Jag skall försöka besvara Oswald Söderqvists frågor. Han beklagade först att det var jag som svarade och inte justitieministern. Det är faktiskt invandrarministern som har ansvar för utlänningslagen, och därför var det rätt naturligt att det var jag som svarade. Däremot har justitiedepartementet, som jag också angav i svaret, ansvar för sekretesslagen. Jag sade i mitt svar att jag ansåg att utlänningslagen garanterar rättssäkerhet och trygghet för invandrare och flyktingar som inte tillhör någon terroristorganisation, och jag vill upprepa det. Jag anser alltså att lagen icke kan drabba oskyldiga. Det är för mig oerhört väsentligt att kunna säga detta. Eftersom jag, som alla känner till, inte kan tala om alla grunder som ligger bakom det aktuella utvisningsbeslutet, kan jag inte heller här närmare bygga under mitt påstående. Sedan tog Oswald Söderqvist upp en fråga som jag var litet förvånad över och som gällde att man inte kunde överklaga regeringsbeslutet. Det brukar ju faktiskt vara så att regeringen är högsta instans. Efter ett regeringsbeslut finns det ingen instans där man kan överklaga. Det gäller alla utvisningsbeslut enligt utlänningslagen, och det aktuella fallet är inget undantag. Jag förstår därför inte riktigt frågan. Vem är då terrorist, och hur kunde PFLP-GC plötsligt vara en terroristorganisation när organisationen inte fanns nämnd i den förteckning som är upprättad och som kommer till riksdagens kännedom en gång om året? Nu är det så att den förteckningen inte är till för regeringens ställningstagande. Den är till för polisen, som vid gränsen avvisar personer som tillhör vissa organisationer. Regeringen kan i vilket skede som helst och när som helst ta ställning till frågan om en viss organisation skall bedömas som terroristorganisation. Här har man dock haft en viss ledning av att Svarta september finns med i förteckningen. Man har gjort den bedömningen att PFLP-GC har en viss anknytning till Svarta september. Jag vet att detta är ett något föråldrat begrepp numera, men det var ändå den hänvisning man hade. PFLP-GC har tagit på sig ansvaret för en rad internationella terroristdåd, och det finns också rätt starka bevis för att organisationen har begått dem. Frågan om förhandling eller förhör har jag svarat på flera gånger tidigare. Det var en språklig förändring som gjordes; det visar det faktum att bestämmelserna som sådana är exakt desamma som tidigare med undantag för att vad man förut kallade förhör nu kallas förhandling. Man kan naturligtvis ha delade meningar om detta utbyte av ord, men det skall jag inte gå in på här. Jag hävdar emellertid med bestämdhet att förhandlingen i detta fall har ägt rum helt i enlighet med bestämmelserna i 56-60 §§ utlänningslagen. Sekretessbestämmelserna har varit likadana sedan 1972. Själv är jag en förespråkare för så stor öppenhet som möjligt när det gäller offentliga handlingar. Det finns dock tillfällen då de bör kunna sekretessbeläggas, det tror jag att alla är överens om. Sedan säger Oswald Söderqvist att jag tydligen tycker att lagen är bra. Jag har sagt flera gånger tidigare, och jag sade det också i mitt svar, att jag beklagar att den måste finnas. Men i stort sett alla tycks vara överens om att det finns skäl att ha kvar bestämmelser som ger oss möjlighet att på en väl grundad misstanke utvisa — icke döma — en person innan vederbörande har hunnit begå en olaglig handling.
Herr talman! Först detta om vem som är terrorist eller inte. Den Måndagen den organisation som det här handlar om, PFLP-GC, har tydligen helt plötsligt 16 februari 1981 klassats som en terroristorganisation. Det är här som osäkerheten i fråga om rättsskyddet kommer in i bilden. Ledningen för PFLP-GC har upprepade gånger fördömt flygplanskapningar och andra sådana terroristdåd som förekommer och som har lagts denna organisation till last. Det finns uppenbarligen inga bestämda bevis som kan binda PFLP-GC vid något terroristdåd utanför Palestina. Därför är det anmärkningsvärt att man plötsligt kan utvisa människor som uppenbarligen endast har haft kontakt på långt håll med organisationen — ja, somliga har enligt egna påståenden inte haft någon kontakt alls med den. De har inte ens fått en vettig möjlighet att försvara sig mot anklagelserna. Det är här godtycket kommer in, och det är det som kritiken i första hand gäller. Polisen kan alltså, som framgår av invandrarministerns replik, när det passar helt plötsligt klassa någon organisation som en terroristorganisation och börja agera enligt terroristlagens bestämmelser. Det tycker jag fordrar en förklaring. Sedan detta med överklagande. Lagen omarbetades för att det fanns kritik mot den från början. Begreppen förhör och förhandling är inte så likvärdiga att man kan säga att orden utan vidare kan bytas ut mot varandra. Ordet förhandling skrevs in i lagen för att man ville öka rättssäkerheten, man ville öka möjligheten för de anklagade att försvara sig. Men fortfarande är det så, att den som en gång har blivit anklagad för att tillhöra en terroristorganisation inte har någon möjlighet att försvara sig. När regeringen inte vill redovisa sitt handlingssätt sätter den på sekretesstämpeln, och så åker vederbörande ut. Även om det inte går att överklaga ett regeringsbeslut är det förfaringssättet allvarligt. Hur skall den som blir anklagad kunna försvara sig, om man sekretesstämplar ärendet? Hur skall vederbörande kunna försvara sig när han eller hon inte får möjlighet att stiga fram och öppet tala om vad det är som ligger bakom, när vederbörande själv och hans eller hennes ombud förvägras tillgång till handlingar — så var uppenbarligen fallet nu senast i Uppsala? På den punkten måste lagen kritiseras. Den garanterar inte rättssäkerheten och skyddet för den enskilde invandraren eller flyktingen. Frågan kvarstår om regeringen tycker att lagen i den form den nu har är bra. Bör lagen alltså inte ses över, trots all den kritik som de senaste månaderna, ja, snart det senaste halvåret, har riktats mot den?

Herr talman! Sekretessbestämmelserna försvårar naturligtvis debatten mycket. De gör att jag själv inte heller kan försvara mig. Men det har mindre betydelse. Det viktigaste är att den som ärendet berör har tillfälle att försvara sig. Jag vill hävda att de berörda fick del av så starka misstankar att det enbart på grundval av det materialet fanns skäl för det beslut som regeringen fattade. Att regeringen därutöver känt till handlingar som de berörda inte 19 fått ta del av ökar inte rättsosäkerheten för de berörda. Det har däremot stärkt regeringens skäl för utvisning. Men tillräckliga bevis förelåg i det material som de berörda fick del av. En sak är jag mycket angelägen att rätta till. Det är inte så att polisen — om jag uttryckte mig så luddigt — när som helst kan bestämma att en organisation skall betecknas som terroristorganisation. Det är endast regeringen som kan göra det. Det är det vi har gjort när vi tagit med en ny organisation — dock inte helt ny. Polisen skall alltså när man avvisar folk vid gränserna följa den förteckning som finns och kan inte på den föra upp några andra organisationer. När debatten förs inom sekretsslagens ram måste det bli så att påstående står mot påstående i själva sakfrågan. Jag kan bara hävda att regeringen inte fattar sitt beslut på godtyckliga grunder utan på grunder som varit tillräckliga. Oswald Söderqvist återkom till uttrycken förhandling-förhör. Jag vill bara säga — jag vill inte komma tillbaka till det mer — att det faktum att texten i de paragrafer det gäller är exakt likalydande med den tidigare väl ändå bevisar att man inte vill åstadkomma någon ändring i sak!
Herr talman! Karin Andersson säger att det i dokument som man inte kan lägga fram finns tillräcklig grund för regeringens handlingssätt i det här fallet. Det är uppenbart att de anklagade, deras försvarare och många andra jurister som följer de här frågorna i Sverige är oense i den frågan — det har tydligt framgått av den allmänna debatt som förts, så långt det nu har gått att föra en öppen debatt. Det visar, tycker jag, att regeringen och invandrarministern som ansvarig i regeringen är ute på hal is. Det påstås ju att de absolut viktigaste dokumenten har varit tillgängliga för försvararna, och ändå hävdar försvararna i det här fallet att det har fattats felaktiga beslut. Så länge de inte kan godta bevisföringen utan fortsätter att slåss för sina klienter måste man kräva ytterligare klarläggande av regeringen och invandrarministern. Det är då klart att den här debatten kommer att fortsätta. Förmodligen kommer det så småningom att inträffa nya fall, Osv. Så till registreringen av terroristorganisationer. Är alltså PFLP-GC, sedan någon gång omkring årsskiftet 1980-1981, uppsatt på listan över terroristorganisationer? Och om så är fallet, av vilken anledning har man fört upp organisationen på denna lista, där den uppenbarligen inte tidigare funnits med? Internationellt sett har det inte kunnat ledas i bevis att den utfört några terrorhandlingar, och det var tydligen också detta som gjorde att organisationen inte fanns med på listan från början. På vad sätt har man knutit denna organisation till några bevisade terrordåd, om den nu har hamnat på denna lista? Det är oerhört intressant att få veta detta. Sedan ytterligare ett par ord om skillnaden mellan orden ”förhandling” och ”förhör”. Det är ju inte så enkelt att man kan säga att det är samma ordvändningar i de resp. paragraferna. Med iakttagande av ett rimligt språkbruk kan man inte ändra skrivningen i en lagtext från ”förhör” till ett ord med så väsensskild innebörd som ”förhandling” och sedan bara säga att det inte är någon skillnad — i så fall hade man ju inte behövt göra denna ändring. Jag vill också på denna punkt, trots att invandrarministern kanske redan har fått tjata tillräckligt mycket om detta, fortfarande hävda att det är ett svagt underlag för ställningstagandena. Man kan inte, speciellt inte i en lagtext, byta ut begrepp som ”förhör” mot ”förhandling”, ord som har helt olika valörer, och hävda att det inte spelar någon roll. Detta påstående faller på sin egen orimlighet. Efter denna debatt, och kanske även efter debatter som kommer efter den, kommer kritiken mot terroristlagen och mot dess tillämpning att kvarstå, så länge man inte kan visa upp ett klarare och entydigare bevismaterial än vad man här har gjort. Det gäller både i det tidigare och i det senare av de aktuella fallen.
Herr talman! Oswald Söderqvist frågar om PFLP-GC finns med på listan över terroristorganisationer. När regeringen senast rapporterade till riksdagen om terroristlagens tillämpning fanns den inte med, som Oswald Söderqvist säkerligen vet. Den finns inte heller nu med på listan. Förteckningens innehåll prövas f.n. av regeringen, och det kommer att rapporteras nästa gång som man för riksdagen redovisar hur terroristlagen har handlagts. Jag lovade visserligen att jag inte skulle återkomma till frågan om innebörden av orden ”förhör” resp. ”förhandling” i detta fall, men jag vill ändå råda Oswald Söderqvist att läsa texten i de lagparagrafer det gäller och jämföra den med vad som stod i den förra utlänningslagen. Han skall då finna att texten på alla punkter är exakt densamma som tidigare, bortsett från att ordet ”förhör” utbytts mot ordet ”förhandling”. Men beskrivningen av hur handläggningen skall ske är exakt likadan i varenda paragraf och i varenda stavelse utöver den ändringen. Därför menar jag att vem som helst kan begripa att man inte velat ändra någonting i sak.
Herr talman! Om nu inte PFLP-GC står med på ”den svarta listan”, är det ännu mer uppseendeväckande att man helt plötsligt har hänvisat till utlänningslagens terroristparagrafer när det gäller denna organisation, som tidigare inte varit upptagen där och som ännu inte har uppförts på den. Jag tycker att detta ytterligare ökar tyngden i kritiken mot handläggningen i det senast aktuella fall där man hänvisat till terroristlagen. Innehållet i listan kan alltså inte användas som ursäkt i detta fall. Listans innehåll bidrar snarare till att göra underlaget för regeringens ställningstagande ännu bräckligare. Regeringen använder terroristlagen mot personer som uppenbarligen inte hör till där avsedda organisationer. Det har ännu inte kunnat fastställas att den aktuella organisationen är en terroristorganisation. Jag vill slutligen ännu en gång ta upp frågan om skillnaden mellan förhör och förhandling. Resonemanget är exakt detsamma som tidigare, nämligen att det är fråga om samma text. Jag har läst paragraferna i fråga åtskilliga gånger, men fortfarande kvarstår frågan varför man byter ut ett ord mot ett annat med en helt annan innebörd. Språkligt sett är förhandling något helt annat än förhör. Jag kan inte inse att man över huvud taget haft någon tanke med utbytet av orden, om det är som invandrarministern säger. Det är väl så, som det också har sagts i förarbetena, att man genomförde utbytet av ordet ”förhör” mot ordet ”förhandling” därför att man ville poängtera att det gällde något speciellt viktigt. Även om texten i övrigt i de berörda lagparagraferna står kvar, ville man markera betydelsen av deras tillämpning genom byte av ordet ”förhör” mot ”förhandling”. Det är det som är den väsentliga punkten.

1977 års riksdagsbeslut om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken anger vilka medel som skall användas för att de i beslutet angivna målen skall uppnås. Dessa medel är i första hand prisregleringen för jordbruksprodukter och statliga åtgärder för att stimulera rationaliseringen i jordbruket. Jag vill här peka på riktlinjerna för inflationsskyddet och inkomstföljsamheten liksom det finansiella rationaliseringsstödet och rådgivningen till jordbruket. Dessutom förutsätter beslutet särskilda insatser för vissa grupper i form av låginkomstsatsningar och särskilt stöd till jordbruket i norra Sverige. Jag anser att 1977 års jordbrukspolitiska beslut är en god grund för att tillförsäkra konsumenterna rimliga livsmedelspriser samtidigt som vi får behålla ett livskraftigt och utvecklingsbart svenskt jordbruk. Den nu aktuella räntesituationen har skapat svårigheter för särskilt skuldtyngda jordbrukare, i synnerhet för dem som nyligen har startat sina företag. Kapitalbehovet i dessa företag är mycket högt i förhållande till omsättningen. Jag vill då erinra om att den överenskommelse om prisregle Nr 80 ringen av jordbruksprodukter som regeringen godkände förra våren bl.a. Måndagen den innebar att 40 milj.kr. avsattes för innevarande budgetår för att användas 16 februari 1981 som tillfälligt räntestöd inom jordbruket. Stödet utgår till företag som startats under åren 1975-1979 eller som gjort större investeringar under samma tid och som till följd härav har likviditetsproblem på grund av en i förhållande till tillgångarna hög skuldsättning. Stödet utgår som lån. För år 1980 omfattar stödet högst den godkända räntekostnaden efter avdrag med dels 4 000 kr., dels 11 90 av den godkända skulden. Stödet är maximerat till 60 000 kr. Lånet är ränteoch amorteringsfritt i fem år. Därefter skrivs halva beloppet av. Stödet är avsett att utgå under tre år. För 1981 täcker stödet den del av räntekostnaden som ligger över 11,5 20 av skulden och för 1982 den del som ligger över 12 Ze. År 1980 inkom ca 2 300 ansökningar, varav ungefär hälften har bifallits. Sammanlagt uppgår det beviljade stödet till ca 20 milj.kr. De medel som avsattes vid prisöverläggningarna avsåg år 1980. Det förutsattes att frågan om medel för åren 1981 och 1982 skulle tas upp vid överläggningarna dessa år. Den nyligen höjda räntan påverkar förutsättningarna för räntestödet. Enligt vad jag erfarit ser därför f.n. lantbruksstyrelsen och statens jordbruksnämnd gemensamt över stödets utformning. Jag vill dessutom peka på att lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna har möjlighet att genom ackord, driftlån för kreditsanering och rådgivning hjälpa de svårast utsatta företagen. Det ställs i dag stora krav på den som skall vara jordbrukare. Det är därför viktigt att den som tänker bli det skaffar sig en ordentlig utbildning. Den som har en sådan kan få finansiellt stöd av olika slag via lantbruksnämnderna. Om man har ett begränsat eget kapital får man med dagens höga kapitalkostnader tänka sig för innan man investerar i stora anläggningar och nya maskiner. Under 1960 och 1970-talen eftersträvade man att den som startade som jordbrukare skulle göra detta i ett företag som från början var helt eller nästan helt färdigutvecklat. Om man däremot startar i något mindre och tekniskt kanske inte så fulländade företag, får man lägre kapitalkostnader och lättare att växa in i rollen som företagare. Arbetsinsatsen och därmed arbetsinkomsterna blir i stället relativt sett större. Jag vill också upprepa vad jag sagt i andra sammanhang, nämligen att det har sina fördelar från de utgångspunkter jag nyss nämnt att börja som arrendator. Jag vill vidare erinra om den nya låneform som tillkom genom 1977 års jordbrukspolitiska beslut, nämligen lån med uppskjuten ränta. Denna låneform skapades i syfte att göra det möjligt för personer med litet eget kapital att starta ett jordbruksföretag. I årets budgetproposition har föreslagits att högsta beloppet höjs till 200 000 kr. Det är inte unikt för jordbruket att förutsättningarna är olika för å ena sidan äldre, väletablerade och å andra sidan nyetablerade, hårt skuldsatta företagare. Särskilt en hög ränta medverkar till olikheter. Genom främst det 23 tillfälliga räntestödet som jag nyss redogjort för kan man för jordbrukarna rätta till sådana olikheter som sammanhänger med skuldsättningen. Erfarenheten visar att det är mycket svårt att via prissättningen utjämna skillnaderna i kostnadsläge. Jag vill peka på att det också ankommer på jordbrukarkåren att inom sig medverka till att skillnaderna inte blir alltför stora. Jordbruket kan givetvis inte undgå att beröras av den allmänna ekonomiska situationen. Inflationen har ju varit ett karakteristiskt inslag i samhällsekonomin under de senaste decennierna. En viktig uppgift för den ekonomiska politiken är därför att få ned inflationstakten från nuvarande alltför höga nivå. I det läge som hade uppkommit till följd av att valutautflödet från Sverige ökade kraftigt var man tvungen att vidta en räntehöjning, som ju från vissa andra utgångspunkter skapar problem. Genom det inflationsskydd som nu tillämpas kompenseras jordbruket två gånger om året för inträffade kostnadsökningar, bl.a. för räntehöjningar. F.n. pågår överläggningar om ett nytt jordbruksavtal som skall gälla fr.o.m. den 1 juli 1981. Jag anser det inte lämpligt att föregripa dessa överläggningar, utan utgår ifrån att parterna tar upp de frågor som kan aktualiseras av inflationsutvecklingen. I detta sammanhang vill jag också nämna den utredning som satts i gång om kapitalförändringarnas inverkan på lantbrukarnas inkomstförhållanden. Utredningens huvuduppgift är att studera och lämna förslag till hur förmögenhetsförändringarna skall beaktas vid de beräkningar som ligger till grund för bedömningen av lantbrukarnas inkomstförhållanden och lönsamheten i näringen. Jag vill också peka på utredningen om jordbrukets kapitalförsörjning, vilken bl.a. skall analysera prisbildningen på jordbruksfastigheter och kreditgivningens roll i detta sammanhang. Mot denna bakgrund skall kommittén överväga hur finansieringssystemet bör utformas för att underlätta förvärv utan att verka uppdrivande på prisnivån. Erfarenheterna av det statliga finansieringsstödet i form av lån med uppskjuten ränta skall särskilt studeras. En central fråga är således att åstadkomma metoder för kapitalförsörjningen som ger större trygghet mot svängningar i räntenivån. Sedan ett par år har vi en ny jordförvärvslag. Denna lag ger till skillnad från den tidigare ett otvetydigt företräde för den förvärvare som själv skall bosätta sig på och bruka förvärvsegendomen. I detta syfte har också släktingars och bolags rätt att förvärva jordbruksfastigheter begränsats. Lagen omfattar nu även vissa av statens och kommunernas samt alla kyrkans markförvärv. Priskontroll har införts. Genom dessa åtgärder har den utveckling i fråga om spekulation och kapitalplacering som möjliggjordes av 1965 års jordförvärvslag brutits. Priskontrollen enligt jordförvärvslagen och minskad efterfrågan har lett till att realpriserna på jordbruksfastigheter under åren 1979 och 1980 sjunkit kraftigt. Under fjolåret har priserna t.o.m. sjunkit nominellt. Den nya jordförvärvslagen kan därför redan nu sägas ha fått mycket stor effekt när det gäller att förhindra prisstegringar och spekulation i mark.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. I sak är svaret en stor besvikelse, eftersom det inte innehåller ett enda konkret förslag för att förbättra situationen vare sig för Sveriges jordbrukare eller för konsumenterna. Dagarna efter den senaste räntehöjningen gick Anders Dahlgren ut i massmedia och fick stora rubriker för sina krav på att hjälpa unga lantbrukare som på grund av den rekordhöga räntan försatts i en svår ekonomisk situation. Men av detta blev det tydligen ingenting. Var det Gösta Bohman som satte käppar i hjulet? Det kan inte hjälpas att jag ser på Anders Dahlgrens situation med ett visst beklagande. Som den förste centerpartistiske jordbruksministern efter Sam Norup hade han att i december 1977 lägga fram förslag till riktlinjer för en ny jordbrukspolitik. Om sin proposition sade Anders Dahlgren då: ”-——- jag tror ändå att den objektive läsaren finner en helt annan inställning till jordbruksnäringen i den proposition som nu behandlas av riksdagen än vad som präglade 1967 års proposition och riksdagsbeslut. Då ville man så långt möjligt begränsa jordbruksproduktionen. Nu vill vi aktivt satsa på denna näring. Många har tydligen inte förstått att det är just denna ändrade inställning som ligger till grund när det i propositionen sägs att den markerar en ny syn på jordbrukspolitiken och att det är nya riktlinjer som nu dragits upp.” Andra centerpartister följde upp denna argumentering i riksdagsdebatten.

Jag hoppas att det skall vara till nytta att Sveriges jordbrukare — och naturligtvis centerpartisterna — på nytt lär sig den läxa som vi alla borde ha lärt oss på 1930-talet, nämligen att det inte går att föra en för producenter och konsumenter bra jordbrukspolitik om den inte är en del av en väl fungerande, sammanhållen ekonomisk politik. Har inte konsumenterna tillräckligt med pengar för att kunna köpa jordbrukets produkter till priser som ger bönderna ersättning för kostnader och arbete, hjälper det inte med aldrig så eleganta ord i en regeringsproposition om jordbrukspolitiken. Den moderatinspirerade ekonomiska politik som den borgerliga regeringen för har lett till ett sammanbrott för statsfinanserna som ger oss den snabbaste inflationen i modern tid och ett skyhögt ränteläge. Denna politik slår i dag undan förutsättningarna för svenskt jordbruk. Jordbruket är starkt beroende av att ha tillgång till mycket kapital till låga kostnader. Samtidigt innebär den borgerliga regeringens sneda fördelningspolitik, där åtstram 25 ningarna drabbar de stora, ekonomiskt svaga medborgargrupperna och ger förmåner till de redan väletablerade, att konsumenternas totala köpkraft minskar. Situationen förvärras av att livsmedelssubventionerna samtidigt minskas med miljardbelopp. Det svenska jordbruket befinner sig därför i en situation som inte förutsågs under de decennier den nuvarande jordbrukspolitiken byggdes upp. Vi har en extremt snabb ökning av jordbrukets produktionskostnader, som regleringssystemet förutsätter skall kompenseras genom högre priser. Samtidigt stagnerar eller sjunker efterfrågan på grund av att konsumenterna får en sänkt levnadsstandard. I detta läge leder höjda priser endast till en ytterligare sänkning av konsumtionen, och jordbruket får stå där med en allt större del av produktionen som inte kan avsättas. Det blir ingen kompensation till jordbruket. Bönderna knäar, och konsumenterna får allt tunnare plånböcker och lättare matkassar. Detta är effekterna av den Bohmanska svångremspolitiken, som böndernas främsta företrädare i svensk politik, centerpartiet, är med och tar ansvaret för i regeringsställning. Denna situation, som är helt avgörande för problemen i dagens svenska jordbruk, berör Anders Dahlgren inte med en stavelse i sitt interpellationssvar. Det är kanske inte så underligt, men nog måste det skära i hjärtat att behöva vara dömd till tystnad. För att klara ut den nuvarande situationen i svenskt jordbruk måste vi ha en ny ekonomisk politik. Vi måste satsa på industriell förnyelse, bygga ut industrins produktionskraft och skapa nya starka företag med växtkraft. Vi måste öka tillväxten i ekonomin, så att vi både kan betala våra åtaganden och ge konsumenterna en förstärkt köpkraft, varigenom de på nytt kan efterfråga jordbrukets produkter. För detta behöver vi bygga ut teknisk och naturvetenskaplig forskning. Men vi måste också bryta den utveckling vi i dag upplever med ökad utslagning, utestängning och utarmning. De arbetande som gör uppoffringar och satsningar för detta, måste ges ett inflytande genom att vi bygger ut den ekonomiska demokratin. Vi måste föra en kraftfull energipolitik. Skattesystemet måste reformeras, så att det bidrar till lägre prisstegringar och till en rättvisare fördelning. Vi måste uppmuntra arbete och sparande och bekämpa spekulation, ekonomisk brottslighet och skattefusk. Vi skall arbeta, inte svälta, oss ur krisen. En sådan politik ger betydligt bättre utvecklingsmöjligheter för svenskt jordbruk i framtiden. Men den förutsätter att det finns en bred politisk vilja att genomföra den. Finns denna vilja? Detta är den väg vi långsiktigt måste gå för att räta upp den svenska ekonomin efter det borgerliga haveriet. Kortsiktigt är handlingsmöjligheterna mera begränsade. Men en del kan dock göras. Redan innan vi upplevt effekterna av de senaste åtstramningarna har vi ett växande överskott på fläsk och nötkött i Sverige. Detta överskott kommer nu att växa snabbt. I dag exporterar vi överskottet till för oss betydande kostnader. Vi säljer exempelvis benfri tredelad skinka till Japan med ett exportbidrag på 12:15 kr. per kg. Detta får på sikt betalas av de svenska konsumenterna. Vi exporterar fryst nötkött till Sovjet, och för detta betalar Man kan ju fråga sig, och jag ställer nu den frågan till jordbruksministern: Måndagen den Vore det inte skäl i att i stället sänka de svenska priserna på dessa livsmedel, — 16 februari 1981 så att konsumenterna kunde köpa litet mer och överskotten därigenom försvinna? Det kan ju inte vara något fel om en flerbarnsfamilj — hårt pressad av den borgerliga svångremspolitiken — litet oftare kan ha kött eller skinka på sitt matbord. Jag riktar kravet till statens jordbruksnämnd: Ordna en svensk köttoch fläskrea så att de svenska konsumenterna kan få köpa överskotten till lägre priser. Är jordbruksministern beredd att instämma i min uppmaning? Uttrycket ”de järnhårda kreditrestriktionerna och den skyhöga räntan” den myntades av förre centerledaren Gunnar Hedlund. Hela hans politiska gärning var en kamp mot dessa företeelser. Hans kamp hade effekt. Den både drabbade beslutsamma ordförande i riksbanksfullmäktige och hotade regeringskoalitioner. I dag sitter centern i regeringsställning och godkänner det högsta ränteläge vi haft i modern tid utan att detta får några som helst konsekvenser i aktuell politik. Andra konsekvenser får det dock — konsekvenser som var helt uppenbara för den förre centerledaren. Det nuvarande ränteläget innebär för jordbrukets vidkommande stopp för alla nyinvesteringar. Detta är utomordentligt allvarligt eftersom det på sikt innebär ett hot mot hela vår livsmedelsförsörjning. Detta hot kommenterar jordbruksministern inte i sitt interpellationssvar. Han nöjer sig med att hänvisa till det räntestöd som införts för utförda investeringar. Men hur skall man kunna locka till nya investeringar? Och hur skall någon våga etablera sig som jordbrukare om han inte har stora egna kapitaltillgångar, med de framtidsutsikter som den borgerliga regeringens ekonomiska politik ger för svenskt jordbruk? Det är bra om hypotekslånen kan utökas. Men ett bundet ränteläge på 14 92 stimulerar inte till nya satsningar. Till den ungdom som har erforderliga förutsättningar i form av utbildning och som vill etablera sig som jordbrukare men saknar tillräckligt med eget kapital ger jordbruksministern det rådet, att han eller hon skall ”tänka sig för innan man investerar i stora anläggningar och nya maskiner”. Enligt riksdagens beslut skall svensk jordbrukspolitik inriktas på att skapa fungerande familjejordbruk. I dag visar all erfarenhet att det fordras jordbruk i storleksordningen 100 hektar för att ge en familj dess utkomst. Ett sådant jordbruk kostar i dag flera miljoner kronor att starta. Vad menar egentligen jordbruksministern? Tror han inte att — oavsett ränteläge och kreditrestriktioner — en ung människa funderar åtskilliga gånger innan han sätter sig i den situationen? Eller menar jordbruksministern att svenskt jordbruk i framtiden skall vara reserverat för de grupper som redan i dag återfinns inom jordbruksnäringen eller som på annat sätt har byggt upp ett stort eget kapital? Skall vi inom jordbruket få ett nytt ekonomiskt frälse? Indirekt erkänner jordbruksministern att det var betydligt bättre på 1960 och 1970-talen. Då eftersträvade man nämligen ”att den som startade som jordbrukare skulle göra detta i ett företag som från början var helt eller nästan helt färdigutvecklat”. Från konsumentsynpunkt är det angeläget att vi har ett livskraftigt och 27 välutvecklat jordbruk, som tryggar vår livsmedelsförsörjning. Det finns inget intresse av att tvinga utövarna till ett svältliv genom att medvetet begränsa mekaniseringen. Det är ett hårt slit att vara nyetablerad jordbrukare under de första åren med höga lånekostnader och fortfarande ett ofta mycket tungt kroppsarbete. Det finns ingen orsak att acceptera att detta slit skall öka genom en bristande ekonomisk politik från den borgerliga regeringens sida. I gårdagens tidningar gick LRF ut med helsidesannonser, där man förklarade: ”Bönder har fortfarande 7-dagarsvecka.” Man beskriver i annonsen hur den avbytarverksamhet som infördes under den socialdemokratiska regeringens tid nu tvingas till kraftiga nedskärningar därför att bönderna inte längre har råd att anlita verksamheten. Det är naturligtvis klart otillfredsställande. Det borde vara möjligt att i samband med prisförhandlingar ge ett särskilt stöd till avbytarverksamheten genom att de sedan länge väletablerade jordbrukarna avstår en slant för att minska kostnadsbelastningen. Annonsen slutar med konstaterandet: ”Sveriges konsumenter och Sveriges ekonomi behöver ett livskraftigt jordbruk.” Jag kan instämma i detta, men med tillägget att ett livskraftigt jordbruk också behöver Sveriges konsumenter. Jordbruksministern säger också ”att det har sina fördelar ——— att börja som arrendator”. Vilka fördelar det skulle ha i nuvarande situation berör inte jordbruksministern. Det är sannolikt klokt. För vad är det i nuvarande läge som gör det lättare att vara arrendator? Det är ju precis tvärtom! Arrendatorerna har det svårare i nuvarande ekonomiska situation, därför att de saknar möjlighet att erhålla inteckningslån och även i övrigt lever ett betydligt farligare liv. Någon åtgärd som skulle kunna underlätta arrendatorernas situation finns inte i jordbruksministerns svar. I motion till årets riksmöte har vi socialdemokrater framlagt förslag till en ökad satsning från samhällets sida för att underlätta kapitalförsörjningen för jordbrukare genom en försöksverksamhet i Norrbottens län, där samhället går in och tar på sig en ökad del av etableringskostnaden. Är jordbruksministern beredd att stödja det kravet? Det är riktigt att skillnaden i förutsättning mellan äldre, väletablerade jordbrukare och nyetablerade hårt skuldsatta måste motverkas framför allt inom ramen för det nuvarande regleringssystemet. Detta klarar vi inte med hjälp av prishöjningar. Visar sig skillnaderna bli alltför stora kan inte samhället stillatigande åse detta. Då kan det bli nödvändigt att korrigera situationen också med andra medel. Frågan är om inte denna situation föreligger redan i dag. Den inom statens jordbruksnämnd verksamma levnadsstandardgruppen har konstaterat att hälften av jordbrukarna disponerar en egen skattepliktig förmögenhet, dvs. över 200 000 kr. Det finns ingen annan yrkesgrupp i samhället som ens tillnärmelsevis når upp till denna nivå. I verkligheten är ju förmögenheterna mycket större med hänsyn till de förmånliga beräkningsreglerna. Levnadsstandardgruppen har vidare konstaterat att kapitaltillgångarna för ett jordbruk i storleken 20-100 hektar genomsnittligt uppgår till 1 milj.kr., medan skulderna uppgår till genomsnittligt 250 000 kr. Detta innebär att de etablerade jordbruksföretagen genomsnittligt disponerar ett eget kapital i storleksordningen 750 000 kr. Jordbruksministern uttalar sin glädje över att vi har en ny jordförvärvslag, som ger företräde för den förvärvare som själv skall bosätta sig på och bruka fastigheten. Jag kan instämma i den glädjen. Men jordbruksministern vet ju lika bra som jag att jordförvärvslagen bara omfattar en mindre del av alla förvärv och att huvuddelen fortfarande går utanför lagen. Den faktiska situationen är ju därför att 40 96 av all jordbruksmark som används för jordbruksproduktion är arrenderad och att denna andel fortfarande ökar. Detta motverkar både strukturrationalisering och utvecklingen i jordbruket och förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik skogspolitik. Har inte jordbruksministern några idéer om hur detta problem skall tacklas? Herr talman! Förutom jordbrukare och konsumenter finns det en tredje grupp människor som är starkt beroende av utvecklingen inom svenskt jordbruk, och det är de anställda både i jordbruksföretagen och i den förädlingsindustri som till stor del ägs av jordbrukarna i jordbrukskooperationen. Ett jordbruk i kris, minskande köpkraft hos konsumenterna och den teknologiska utvecklingen kan leda fram till att livsmedelsindustrin snabbt förvandlas till en ny krisbransch i det svenska samhället. Detta redovisas med stor tydlighet i ett omfattande och förtjänstfullt arbete som bedrivits inom Svenska livsmedelsarbetareförbundet inför dess kongress i maj. Studien visar också att det förfärande resultatet av denna utveckling är att konsumenterna får allt sämre och tristare mat. I detta sammanhang har jag bara möjlighet att ta upp en tankelinje i det omfattande materialet. Där påpekas att soliditeten, dvs. förhållandet mellan eget kapital och lånat, är låg inom såväl lantbrukssom konsumentkooperationen. Svårigheterna att få fram investeringskapital är betydande. En anledning till kapitalproblemen inom lantbrukskooperationen är att många lantbrukare föredrar att placera sitt kapital i den egna gården, där betydande överinvesteringar sker på många håll, samtidigt som man brister i solidaritet med sina egna ekonomiska föreningar. Resultaten av kapitalbristen är ofta defensiva investeringar och rationaliseringar, som minskar sysselsättningen utan att utveckla produktionen. En liknande situation inom skogsägarkooperationen har ju lett fram till en omfattande strukturkris inom denna. Här borde det ju finnas konstruktiva möjligheter att med utveckling av de anställdas intresse och engagemang i kombination med en utbyggd kapitalförsörjning med hjälp av löntagarfonder skaffa fram nödvändigt kapital för att stärka vår livsmedelsindustri till gagn för producenter, konsumenter och anställda. Herr talman! Till sist vill jag därför ställa frågan till jordbruksministern: Är detta en tanke som också skulle kunna tilltala Anders Dahlgren?

Herr talman! Det var riktigt rörande att lyssna till herr Wictorssons långa klagovisa och till hans uttalade omsorg om bönder och svenskt lantbruk. Annorlunda lät det hösten 1976, då jag av andra socialdemokrater misstänktes för att jag skulle öppna himmelrikets portar för Sveriges bönder. Jag må säga att herr Wictorsson uppenbarligen totalt har missförstått innebörden i 1977 års jordbrukspolitiska beslut. Det är därför han här i dag säger att jag inte kommit med ett enda konkret förslag. Jo då, mitt svar på herr Wictorssons interpellation var en lång uppräkning av positiva åtgärder som har vidtagits sedan 1976. Alla vet ju att målsättningen i samband med 1967 års jordbrukspolitiska beslut var att krympa jordbruksarealen, så att vi skulle få ett importutrymme på 15-20 26 av vår konsumtion av baslivsmedel från jordbruket. Om den politiken hade fullföljts skulle vi i dag vid sidan av vårt beroende av importerad olja också ha varit importberoende i fråga om baslivsmedel. Det är faktiskt svårt att föreställa sig hur oerhört sårbart ett sådant samhälle skulle ha varit och vad det skulle ha betytt för vår handelsbalans att vara så beroende av en stor livsmedelsimport. Hur skulle det ha känts, herr Wictorsson, att bokstavligen ta brödet ur munnen på de människor som svälter ute i världen? 1977 års jordbrukspolitiska beslut hade som en av sina grundförutsättningar att vi skulle utnyttja våra naturliga resurser för jordbruksproduktion genom att ta vara på den brukningsvärda åkermarken. Den skall skyddas mot exploatering. Därför blir det inte fråga om att lägga ned åkermark för att krympa produktionen. Jag upphör aldrig att förvåna mig över att socialdemokraterna attackerar exempelvis inkomstmålet i 1977 års beslut, samtidigt som de i dag beklagar att det inte uppnåtts. Herr Wictorsson försöker sig på det konststycke som så många andra före honom också har försökt sig på, nämligen att sitta på flera stolar samtidigt. Vart vill man komma egentligen? Vad är det för fel att ställa upp målet att de som arbetar inom jordbruket skall ha en med andra grupper likvärdig standard? Varför skall just de människor som arbetar inom jordbruket ha det sämre än andra? För det är väl ändå det som är innebörden i herr Wictorssons tal? Om staten utformar ett jordbruk som bl.a. syftar till att trygga livsmedelsförsörjningen, så är det för mig en hederssak att staten också ger en utfästelse om att de som arbetar i jordbruket skall kunna nå en ekonomisk och social standard som är likvärdig med den som andra grupper uppnår. Därför anser jag att man rimligen inte kan angripa 1977 års beslut, samtidigt som man talar om vilken besvärlig situation jordbruket befinner sig i. Inkomstmålet kan ju inte vara orsaken till den höga räntan. Det är heller inte bönder som har spekulerat på valutamarknaden och tvingat fram de motåtgärder som riksbanken har fått vidta. Jag är naturligtvis i grunden glad över att både herr Wictorsson och hans partiledare under de senaste veckorna ägnat intresse åt och uttryckt sin oro över lantbrukets svåra situation. Det må väl ändå förlåtas mig om jag gör Nr 80 stora ögon. Man är litet ovan vid detta. Är herr Wictorssons och det Måndagen den socialdemokratiska partiets oro nu av en sådan art att han och hans 16 februari 1981 partiledare är beredda att aktivt medverka för att förbättra den här situationen? Ja, då gissar jag att det finns goda möjligheter att de pågående jordbruksprisförhandlingarna skall kunna avslutas i ett stort samförstånd mellan parterna. Och det vore en nåd att stilla bedja om. Herr Wictorsson efterlyser en köttoch fläskrealisation. Vi har under de år som gått haft sådana realisationer, men alla parter har dåliga erfarenheter av dem. Och de har inte lett till någon ökad konsumtion. Herr Wictorsson säger vidare att jag inte har kommit med något enda konkret förslag. Men jag har sagt att det är angeläget att hypoteksinstituten kan låna ut ytterligare pengar till den lägre räntan — en ränta som i dag sannerligen inte är låg i förhållande till exempelvis bostadslånens. Räntan i hypoteksinstituten ligger väl i dag på mellan 12 och 13 26. Men här är det riksbanken som har det slutliga avgörandet. Jag har vidare uttryckt den förhoppningen att lantbrukarna i de kommande jordbruksprisförhandlingarna, liksom i fjol, solidariskt skall avstå pengar som kan delas ut som ett räntestöd. Det var en stor solidaritetshandling när denna yrkeskår i fjol avsatte 40 milj.kr. Den borde mana till efterföljd hos många andra.

Herr talman! Jag hade hoppats att vi denna gång skulle slippa att på nytt kliva ner i skyttegravarna från 1966 och 1967 års jordbrukspolitiska debatter. Vad vår diskussion i dag skall handla om är situationen 1981 och tiden framöver. Och jag har haft tron och förhoppningen att centerpartisterna någon gång skall kunna komma ifrån diskussionen på 1960-talet, så att vi i stället kan ägna oss åt en debatt om framtiden. Jag tänker därför inte falla i fällan att gå in i diskussionen om 1960-talet. Den har vi fört så många gånger tidigare här i kammaren att jag bara ber att få hänvisa till protokollen från dessa debatter. Däremot är det ganska intressant att Anders Dahlgren försöker göra ett stort nummer av socialdemokratins intresse för jordbruksfrågorna. Det är nog ett något yrvaket uppvaknande från jordbruksministerns sida. Ser han tillbaka, skall han finna att situationen för arbetare och bönder, det ömsesidiga beroendet mellan konsumenter och producenter, har varit en viktig del i socialdemokratins politik under hela den tid som svensk arbetarrörelse har haft ett avgörande inflytande över den politiska utvecklingen i vårt land. Det trodde jag faktiskt att Anders Dahlgren kom ihåg från det förgångna. Han borde därför inte behöva uppträda så bestört och förvånad i denna debatt. Vi har tvärtom av bitter erfarenhet lärt oss att det är av betydelse vad det kostar att producera jordbruksprodukter och att det är viktigt att vi har en trygg livsmedelsförsörjning. Det har stor betydelse i avspärrningstider men även i andra tider då det blåser snålt. Det är nämligen konsumenterna som till 31 sist får betala kalaset — antingen i form av utebliven konsumtion eller i form av bibehållen konsumtion men till högre priser. Utvecklingen inom jordbruket och de priser som blir följden av den är alltså en mycket viktig del av de faktorer som bestämmer medborgarnas levnadsstandard. Anders Dahlgren gör på nytt ett försök att klara konststycket att diskutera jordbrukspolitik utan att ta hänsyn till den ekonomiska politik som förs. Det är valutaspekulanterna som är orsaken till den höga räntan, säger Anders Dahlgren. Det må väl vara att den senaste höjningen föregicks av tendenser till spekulation. Men orsaken till det höga ränteläget är ju den borgerliga regeringens brist på ekonomisk politik, med vidunderliga budgetunderskott som frampressar en ökning av sedelmängderna i Sverige som inte står i någon rimlig relation till det utrymme i form av varor som vi har att redovisa, vilket alltså inte kan täckas. Det är ju det som i grunden leder till det höga ränteläget och de järnhårda kreditrestriktionerna, för att citera den förre centerledaren. Så länge som ni vägrar att föra en seriös debatt om hur vi skall tackla den ekonomiska politiken och se till att få en förnuftig ekonomisk politik, kommer de nuvarande krisförhållandena inom jordbruket att bestå. Därför borde det vara en angelägenhet för jordbruksministern att också föra den debatten. Vi har fått så dåliga resultat av tidigare köttreor säger Anders Dahlgren. Då har han inte läst den utvärdering som statens jordbruksnämnd och statens prisoch kartellnämnd har gjort. Där står det i de sammanfattande slutsatserna på sidan 47: Den centrala frågeställningen i utvärderingen torde vara hur stor konsumtionseffekten på nötkött har blivit. Med ledning av de undersökningar som har utförts har arbetsgruppen bedömt att konsumtionseffekten blivit ungefär lika stor som den kvantitet som krävs för att realisationen regleringsekonomiskt inte skulle innebära förlust. Detta motsvarar en kvantitet uppgående till ca 2 500 ton. Om en sådan här åtgärd genomförs, dvs. en köttrea som innebär lägre priser för konsumenterna, och det får till effekt att människor konsumerar så mycket mera att det regleringsekonomiskt går ihop, kan jag inte förstå vilka de praktiska hindren är för att på nytt genomföra en köttrea.

Herr talman! Ingen skulle naturligtvis ha varit gladare än jag om Åke Wictorssons debatteknik varit annorlunda. Jag menar att mitt svar var sådant att det inte borde ha förorsakat den långa klagovisan. Herr Wictorsson får bestämma sig. Det kan inte vara så att i den ena stunden är jordbruket i kris och i den andra stunden består jordbruket av kapitalister. Det var vad man kunde höra i Åke Wictorssons första inlägg, men det går inte ihop. Det är naturligtvis riktigt att vi i regeringssamverkan och vid andra tillfällen har tagit gemensamma tag för samhället i stort och även för lantbruket. Vi hade i många år en gemensam syn. Den fanns alltså, och frågan är: Finns den nu? Och var fanns den 1977? Jag blev 1977 hårt attackerad av socialdemokrater för motsatsen till det som ni angriper mig för i dag. Vad är det egentligen herr Wictorsson vill diskutera? Vad är det för konkreta förslag som skulle hjälpa jordbruket ur den här situationen? Jag har inte hört herr Wictorsson nämna ett enda sådant konkret förslag.

Herr talman! Vi befinner oss faktiskt i den situation som jag skildrade i mitt inledningsanförande, vilket i stort sett är ett citat från jordbruksnämndens levnadsstandardgrupp. När det gäller förmögenheter har nämligen nära hälften av jordbrukarna i vårt land skattepliktig förmögenhet, dvs. mer än 200 000 kr. i förmögenhet. De siffror jag redovisade när det gäller kapitaltillgången i jordbruksföretagen är också hämtade ur levnadsstandardgruppens rapport. Jag föreställer mig att jordbruksministern inte har något att erinra mot den gruppens redovisningsprinciper. Framför mig har jag en skrivelse från Lantbrukarnas riksförbund. I skrivelsen, som är ställd till regeringen och daterad den 23 januari 1981, heter det inledningsvis: ”LRF hemställer härmed om omedelbara överläggningar med regeringen angående den oroväckande ekonomiska utvecklingen i lantbruket.

Vad som är motsägelsefullt är ju att vi har en betydande mängd jordbrukare med förhållandevis god ekonomi och att vi samtidigt har ett stort och växande antal jordbrukare — visserligen en mindre grupp — som genom etableringar under senare år har fått kapitalkostnader, investeringskostnader och annat som gör att de befinner sig i en katastrofal situation. Det är ju mot deras problem vi måste försöka hitta medel. Jordbruksministern kan vara lugn. Vi skall från socialdemokratisk sida redovisa våra förslag, men just i dag handlar det om att diskutera vilka förslag regeringen har när det gäller att möta den här nämnda situationen. Jag kan erkänna att det smärtar mig något att behöva konstatera att inte ett enda förslag till konkret åtgärd redovisas i det svar som jordbruksministern har lämnat. Jordbruksministern säger: Om man nu har den här uppfattningen, varför kritiserade då socialdemokraterna 1977 års beslut när detta fattades? Jo, det berodde helt enkelt på att vi hade haft en enig jordbruksutredning, där alla politiska partier — inkl. socialdemokraterna — ställde upp och formulerade målen för vår jordbrukspolitik. Huvudmålet för denna skulle vara att trygga livsmedelsförsörjningen i landet. Vad gjorde då Anders Dahlgren? Jo, han ändrade på detta och sade att huvudmålet för jordbrukspolitiken i stället skulle vara jordbrukarnas inkomstförhållanden. Det var detta som vi protesterade mot. Vi upplevde det nämligen så, att det skulle innebära att en jordbrukspolitik med helt annan inriktning infördes. Sedan skall jag vara ärlig och erkänna att vi så här fyra år senare inte har funnit särskilt mycket av nya metoder, nya medel när det gäller att genomföra förändringen i fråga om de övergripande målen. Därför var förändringen inte så stor som man vid den tidpunkten ville påskina. Situationen i dag — jag avser då jordbruksministerns handfallenhet i brist på åtgärder — bekräftar detta.
Herr talman! Herr Wictorsson glömde bort en väsentlig skillnad, nämligen detta att den socialdemokratiska jordbrukspolitiken skulle ha förstärkt problemen. Vi skulle ha haft större jordbruk och därmed en högre skuldsättning. Nu inriktade vi jordbrukspolitiken mot familjejordbruk. Det är ju också så, herr Wictorsson, att det är det större och högmekaniserade jordbruket som befinner sig i den mest bekymersamma situationen i dag. Det är inte det egentliga familjejordbruket, inte de som inte har rationaliserat lika snabbt som andra, som har den besvärligaste situationen. När det sedan gäller kapitalvinsterna i jordbruket måste jag erinra herr Wictorsson om att jag själv satt i jordbruksutskottet när den socialdemokratiska motionen behandlades och tillstyrkte också motionen. Jag måste säga att det här problemet sannolikt är betydligt mer komplicerat än vad t.o.m. de socialdemokratiska motionärerna tänkte sig. I direktiven för den utredning som följde påpekade jag att den här frågan inte är ny utan tvärtom har varit något av en följetong i en lång jordbrukspolitisk debatt. Frågan kräver en saklig analys, och jag hoppas att analysen kan genomföras på ett sådant sätt att det blir begripligt. Herr Wictorsson, som är ledamot av kommittén, har ansvar för att arbetet bedrivs på bästa sätt. Själv har jag ett mycket stort förtroende för kommittén i dess helhet. När kommittén har gett oss ett utredningsmaterial kan vi kanske lättare hitta svaret på den speciella fråga som herr Wictorsson har ställt i dag.

Herr talman! Jordbruksministern försökte sig på konststycket att påstå att en socialdemokratisk jordbrukspolitik skulle ha förstärkt problemen i dagens jordbruk. Han gjorde det påståendet utan att på något sätt redovisa skäl. Det finns, herr jordbruksminister, inte heller någon möjlighet att hitta sådana skäl. Ser man på underlaget för 1977 års jordbrukspolitiska beslut, kan man konstatera att en jordbruksutredning hade arbetat efter direktiv som hade lämnats av en socialdemokratisk jordbruksminister. Utredningen lade enhälligt fram de förslag som så småningom blev praktisk verklighet. Den förändring som skedde har jag redovisat. Jordbruksministern gjorde alltså en tyngdpunktsförskjutning när det gällde målsättningen för den svenska jordbrukspolitiken. Såvitt jag förstår har detta inte resulterat i några förändringar av jordbrukspolitikens materiella innehåll. Därför är det ett försök till ny mytbildning, när man kommer med påståendet att en socialdemokratisk jordbrukspolitik skulle ha förvärrat problemen. Sedan tog jordbruksministern upp den statliga utredning som skall arbeta Nr 80 med jordbrukets kapitalförändringar. Han sade sig hoppas att det skulle Måndagen den komma fram ett material, som skulle kunna hjälpa oss att klara av den 16 februari 1981 aktuella situationen. Direktiven för utredningen skrevs någon gång förra våren, och kommittén hade sitt första sammanträde i december 1980. Efter Om jordbrukspoli de två sammanträden som kommittén har haft har det visat sig att planerna — jiken för utredningsarbetet är så utsträckta i tiden att något utredningsresultat knappast kan föreligga under de närmaste två åren. Såvitt jag förstår innebär detta, att skall man avvakta resultaten av den här utredningen, kommer korna att dö medan gräset växer.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte annat än beklaga om utredningsarbetet inte har kommit längre. Det är nämligen viktigt att utredningen blir färdig. Med den erfarenhet som jag ändå har av olika utredningar måste jag säga att utredningsledamöterna själva kan påverka både arbetstakt och tidsutdräkt när det gäller utredningsarbetet.

Herr talman! Tyra Johansson har frågat mig om jag har uppmärksammat att barnförbjudna filmer visas för barn på ungdomsoch fritidsgårdar och vilka åtgärder jag avser att vidta.

Det är ett problem som även tidigare har uppmärksammats i olika sammanhang. Bl. a. har Svenska kommunförbundet den 22 augusti 1979 utfärdat ett cirkulär i ämnet till landets fritidsnämnder. I en till cirkuläret fogad promemoria konstateras, att om en filmvisning på en fritidsgård är tillgänglig för alla som så önskar, är den att anse som offentlig. Samma sak torde gälla om visningen endast är öppen för dem som harlösts.k. gårdskort. Den slutsats som dras är att biografförordningen skall tillämpas i båda dessa fall. Information om vilka regler som gäller för filmvisning på fritidsgårdar lämnas enligt uppgift såväl vid Svenska kommunförbundets kurser som vid de konferenser som barnfilmrådet anordnar för bl.a. fritidsgårdspersonal i 3” kommunerna. Jag vill emellertid understryka det ansvar som åvilar varje kommun, och i sista hand de kommunala förtroendemännen, för att filmverksamheten på fritidsgårdarna följer gällande bestämmelser.

Herr talman! Jag tackar för svaret. I svaret sägs att Svenska kommunförbundet har gått ut med ett cirkulär den 22 augusti 1979 — alltså för ett och ett halvt år sedan. Ändå förekommer, enligt de uppgifter som jag har fått, fortfarande sådan här filmvisning. Biograffilmerna överförs till 16 mm-film, som sedan visas på ungdomsoch fritidsgårdarna. I utbildningsministerns svar sägs att Kommunförbundet i en till cirkuläret fogad PM har talat om att en filmvisning på en fritidsgård är att anse som offentlig. Samma sak torde gälla om visningen endast är öppen för dem som harlöst ss.k. gårdskort. Den slutsats som dras är att biografförordningen skall tillämpas i båda dessa fall. Kanske har man på ungdomsoch fritidsgårdarna inte insett detta. Det behöver därför kanske återigen påpekas att filmvisning på ungdomsoch fritidsgårdar skall betraktas som offentlig, även om den bara är öppen för dem som har gårdskort. Vii kulturutskottet hade tillfälle att få se några avsnitt av biograffilmer som är barnförbjudna men ändå visas på ungdomsgårdarna. Jag nämnde i min fråga filmen Benknäckargänget. Vi såg också en rymdfilm, en film med Blixt Gordon och en ganska ruggig historia om en pojke som hade fått ett förstörelsevapen. Vapnet fungerade så, att varje gång pojken använde vapnet för att förstöra någonting, förvandlades han efter hand till någon sorts monster eller djur. Det finns ju en otrolig fantasi när det gäller att göra dessa otäcka filmer — ibland kanske en något pervers fantasi. Det som skakade oss i kulturutskottet var inte enbart det råa våldet utan även tendensen i filmerna, som verkligen var betänklig. I den ena filmen framställdes en far som närmast ville göra sin son till fascist. Hans ideal var att sonen skulle bli krigare. Hela denna tendens i filmen var mycket otäck, trots att det inte gällde rena våldsscener — sådana fanns dock i andra avsnitt av filmen. Statsrådet understryker ansvaret som åvilar varje kommun, och det vill jag varmt instämma i. Men jag hoppas också att utbildningsministern följer den här frågan, eftersom vi har sett att det fortfarande, så pass lång tid efter att det har uppmärksammats, förekommer visningar av barnförbjudna filmer, vilket innebär att 10-12-åringar kan bli utsatta.
Herr talman! Jag är tacksam att Tyra Johansson har ställt den här frågan, därför att det är uppenbart att det finns många gårdsföreståndare och ungdomsledare som inte är medvetna om att föreställningar av den här typen faktiskt faller under biografförordningen. Jag är tacksam att ha fått tillfälle att klart säga detta. Jag tror också att många kommunala förtroendemän har varit omedvetna om att visningarna faller under biografförordningens bestämmelser. Det är alltså, såvitt jag förstår, straffbart att visa den här typen av filmer på fritidsgårdarna.
Herr talman! Det statsrådet nu sade gör att jag också är glad att jag ställde frågan. När den blir uppmärksammad här i riksdagen hoppas jag också att den skall bli uppmärksammad av dem det vederbör. Det gläder mig alltså att statsrådet sade detta, och jag hoppas att det skall bli en bättring på detta område.
Herr talman! Ove Karlsson har frågat mig om jag delar centrala studiestödsnämndens tolkning av begreppen ”kort tidigare utbildning” och ”handikapp” för urval bland sökande till särskilt vuxenstudiestöd. Det ankommer inte på mig att anlägga synpunkter på CSN:s tolkning av riksdagsbeslut och gällande lagbestämmelser. Eftersom frågan har ställts vill jag dock ta tillfället och redogöra för sakförhållandena. Enligt CSN:s anvisningar skall sökande med kort tidigare utbildning ges företräde vid urval bland sökande till särskilt vuxenstudiestöd. Detta innebär att sökande med sexeller sjuårig folkskola skall ges företräde före sökande med grundskolekompetens eller motsvarande. Ett undantag har dock gjorts, nämligen för längre gymnasiala utbildningar. Här anser CSN att folkskola och grundskolekompetens bör jämställas. Skälet till detta är bl.a. att många med sexeller sjuårig folkskola som vuxna kompletterar sin utbildning upp till grundskolekompetens för att sedan söka till en längre gymnasieutbildning. När det gäller handikappade framgår redan av studiestödslagen , 7 kap. 11 §, att särskild hänsyn skall tas till om sökande på grund av handikapp eller annan omständighet har särskilt svårt att bedriva studier på fritid. CSN:s anvisningar härvidlag är således en direkt tillämpning av lagtexten. Det förhållandet att en sökande är handikappad medför således inte någon absolut företrädesrätt utan får vägas samman med andra omständigheter. Om handikappet däremot föranlett att den sökande inte tidigare haft tillgång till utbildning, har svårt att studera på fritiden eller har en betungande försörjningsbörda, skall han ges företräde. Mot bakgrund av vad jag nu har redovisat finner jag inte skäl att ta några initiativ i frågan.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret, som jag tolkar positivt. Jag är möjligen litet förvånad över att utbildningsministern säger att CSN:s tolkningar inte strider mot riksdagsbeslutet. Men jag tolkar det så att tidigare anvisningar även fortsättningsvis skall ligga till grund för det arbete som skall bedrivas när man fördelar de tillgängliga medlen. De nya tolkningarna är således litet överflödiga. CSN:s nya tolkning av begreppen ”kort tidigare utbildning” och ”handikapp” har nämligen skapat besvärliga urvalseffekter och väckt förvåning på många håll. De nya anvisningarna får orimliga konsekvenser för dem som bor på ställen där grundskolereformen genomfördes sent. Kopparbergs län är ett sådant område, och där kan beslutet få svåra konsekvenser. De nya anvisningarna är intressanta framför allt i två avseenden för vuxenstuderande från ett län som Kopparbergs län. Det ena gäller studerande med handikapp, och det andra gäller studerande med kortare tidigare utbildning än grundskola. Låt mig nämna några exempel på vilka konsekvenser det skulle få om de nya anvisningarna tolkades på ett som jag tycker oriktigt sätt.

I ett läge med knapp medelstilldelning måste det vara i hög grad angeläget att fördela medlen så att vuxenstudiestöd beviljas dem som bäst behöver det för att komma i nivå med dem som genomgått grundskola. Alltsedan reformen genomfördes har medelstilldelningen i Kopparbergs län varit så knapp att stöd endast kunnat tilldelas dem som har enbart folkskola och som dessutom kunnat redovisa att de har en stor försörjningsbörda samt minst tio års yrkesverksamhet. Detta har naturligtvis fått till följd att de som genomgått grundskola men trots detta redovisat ett utbildningsbehov har drabbats. Jag tror att CSN:s nya anvisningar kommer att skapa stora svårigheter, och jag vill fråga utbildningsministern om han inte anser att man i första hand bör satsa på de sämst ställda även fortsättningsvis och låta dem få företräde vid fördelningen av tillgängliga medel för vuxenstudiestöd.
Herr talman! Jag har egentligen inte mycket att tillägga utöver mitt svar. De bestämmelser vi har ger ju klar prioritet åt de kortutbildade, men man har också möjlighet att ta hänsyn till exempelvis handikapp. Jag tror alltså inte att det behöver föreligga några meningsmotsättningar på den här punkten. Men skulle det efter en viss tid visa sig att det faktiska utfallet av bestämmelserna är sådant att det kräver en omprövning, skall vi självfallet vara öppna för det.
Herr talman! Under förutsättning att man kan tolka CNS:s nya anvisningar så att medlen kan fördelas ungefär på samma sätt som tidigare, kommer det säkert att fungera bra även fortsättningsvis. Men får man lov att fördela de knappa resurserna även till studerande som har en bättre tidigare skolunderbyggnad än enbart 6 eller 7-årig folkskola, då kommer det att bli svårt att få medlen att räcka till. Det är därför jag har aktualiserat den här frågan. Jag har velat ta upp den till diskussion för att få del av utbildningsministerns tolkning av det hela. Men om vi är överens om att bestämmelserna även fortsättningsvis skall tolkas enligt det riksdagsbeslut som bygger på propositionen från år 1975, så tror jag att det skall kunna fungera även i framtiden.

Herr talman! Rune Torwald har frågat utbildningsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att ”Historieboken” och liknande olämpliga alster inte skall komma att finnas med i läromedelsnämndens katalog i framtiden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Läromedelsnämnden inom skolöverstyrelsen har till uppgift att objektivitetsgranska centrala läromedel i samhällsorienterande ämnen. För dessa gäller en obligatorisk granskning, men även andra centrala läromedel kan granskas på nämndens initiativ eller efter anmälan. När det gäller övriga läromedel sker ingen granskning. Resultatet av granskningarna m.m. redovisas i de särskilda läromedelskataloger som årligen utges av statens institut för läromedelsinformation . I katalogerna lämnas även information om andra än centrala läromedel. Som allmän information i katalogerna klargörs att andra än centrala läromedel, som alltså ej är objektivitetsgranskade, kan innehålla partsmaterial eller sådant material vars värderingar inte delas av alla grupper i samhället. Det nu aktuella läromedlet tillhör kategorin icke-centrala läromedel. Läromedlet har därför inte granskats av läromedelsnämnden. Det finns inte heller förtecknat i SIL:s läromedelskataloger. Däremot finns en annan utgåva i historieämnet från samma förlag upptaget i katalogerna för mellanoch högstadiet. Läromedlet betecknas där som bredvidläsningslitteratur som är tänkt som komplement till centrala läromedel. Mot bakgrund av det vidgade läromedelsbegrepp som följer av den nya läroplanen för grundskolan anser jag det angeläget med information även om andra än centrala läromedel. Hur denna information skall utformas i framtiden får bedömas i samband med ställningstaganden till utredningen om läromedelsmarknadens förslag. Enligt min mening är det varken rimligt eller önskvärt att ställa samma objektivitetskrav på dessa läromedel som f. n. görs på centrala läromedel. En lärare har skyldighet enligt läroplanen att bedriva en saklig och allsidig undervisning. Då tendentiösa läromedel används måste framställningen balanseras, bl.a. genom användande av läromedel som representerar motsatta synpunkter, t.ex. i politiska frågor. Självfallet måste hänsyn här tas till de olika förutsättningar som gäller för olika skolstadier. Jag vill avslutningsvis erinra om det särskilda ansvar som skolledningen har i dessa frågor. Enligt den nya läroplanen för grundskolan är det rektor som beslutar om inköp av andra än centrala läromedel. Vidare åligger det rektor att se till att undervisningen bedrivs enligt läroplanens föreskrifter, bl.a. när det gäller objektiviteten.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret som jag tolkar positivt, eftersom jag har en känsla av att statsrådet delar min uppfattning att hjälpmedel av denna karaktär inte borde få förekomma. Beträffande den här s.k. ”Historieboken” — jag har avdrag av vissa delar av den — har ju t.ex. Göteborgs allmänna skolstyrelse noterat att den används i syfte ”att förlöjliga vårt styrelseskick och i demokratisk ordning utsedda företrädare för medborgarna” och att den har en sådan utformning att man kan tala om otillständig språklig framställning. Att det dessutom vimlar av stavfel är kanske inte märkligt med tanke på dagens inställning till rättstavning och faktakunskaper. Nu har vi en utredning om läromedelsmarknaden, och i dess betänkande, som nu är ute på remiss, föreslås att hela förhandsgranskningen skall slopas och ersättas med en efterhandsgranskning. Det är kanske lämpligt. Man skall då också ta upp eventuellt förekommande klagomål. Men det bekymmersammaste i sammanhanget är ju att föräldrarna mycket sällan får kännedom om just bredvidläsningslitteraturens kvalitet, eftersom den litteraturen i regel aldrig kommer till hemmen utan stannar kvar i skolan. Belysande är ju att i det aktuella fallet råkade eleven av misstag ta med sig boken hem, varefter det restes stora hinder från skolans sida när föräldrarna ville låna ett par exemplar av boken för att granska den litet närmare. Enligt vad statsrådet själv säger har ju rektor ett stort ansvar när det gäller att anskaffa bredvidläsningslitteratur. I fortsättningen kommer detta tydligen att gälla all litteratur, eftersom hela förhandsgranskningen kommer att slopas.

Herr talman! När det gäller just det aktuella läromedlet tycker jag det är viktigt att skilja mellan det ideologiska innehållet och utformningen. Jag tycker inte man kan säga utan vidare att ett hjälpmedel inte borde få förekomma beroende på det ideologiska innehållet. Däremot menar jag att det otillständiga språkbruket gör boken direkt olämplig i skolan. Det är ju inte läromedlet, Rune Torwald, som gör undervisningen, det är läraren och läromedlet tillsammans. Om en lärare följer vad som står i läroplanen om saklighet och allsidighet kan nog praktiskt taget vilket läromedel som helst användas. Men det ställer mycket stora krav på att läraren verkligen följer de anvisningar som nu gäller, enligt Läroplan för grundskolan 1980. Anvisningarna om att undervisningen skall präglas av saklighet och allsidighet är ju bindande. Det är alltså direkt tjänstefel om läraren använder sig av ett hjälpmedel på det sätt vilket man i varje fall har sagt att denna historiebok har använts. Jag vill ännu en gång påpeka att rektor är förman för personalen och har att se till att gällande anvisningar följs. I detta fall har jag hört sägas att rektor förlitade sig på en som han tyckte bra kontakt mellan läraren och hemmet. Jag menar nog att tillsynsskyldigheten sträcker sig litet längre än så.
Herr talman! Jag har ingenting att erinra mot statsrådets påpekande att läraren naturligtvis har en mycket central och egentligen avgörande roll när det gäller hur ett hjälpmedel uppfattas och kan utnyttjas. Men då kommer det andra problem in som statsrådet avslutningsvis berörde, dvs. kontakten mellan lärare och föräldrar. Men när föräldrarna inte vet vad man använder för material, är det svårt för dem att komma in i den rollen. Det här läromedlet karakteriseras av att ledande kända socialdemokratiska politiker, t.ex. Hjalmar Branting, beskrivs i ganska nedsättande ordalag, människor som sysslar med handel kallas nästan generellt för blodiglar och krämare, finansmän m.fl. omtalas såsom spindlar. Därför måste man säga att varken språkbruk eller annat gör boken användbar såsom bredvidläsningslitteratur. Det måste vara en lärare av ytterligt märklig art som tycker att boken är lämplig. Han skall i så fall använda boken enbart för att korrigera missuppfattningar som den ger uttryck för.
Herr talman! Det är kanske befogat att tillägga att i den nya läroplanen betonas kontakten mellan skola och hem på ett betydligt mera klart och uppfordrande sätt än tidigare. Jag kanske också skall erinra om den proposition som riksdagen tog före jul om rektors skyldighet att samråda med föräldrar till både äldre och yngre elever. Propositionen tillkom för att poängtera att föräldrar icke får lämnas utanför skolans verksamhet. Föräldrar och skola skall arbeta som kompanjoner när det gäller barns utbildning och fostran.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag ansluter mig till den uppfattningen. Jag hoppas bara att både skola och föräldrar skall leva upp till denna målsättning. Då kanske vi slipper en upprepning av att sådan här litteratur används. Det är ändå så att boken finns — enligt mitt band i 44 000-47 000 exemplar. Det är alltså inte fråga om någon enstaka bok, utan den finns kanske spridd i stort sett överallt. Jag tycker att man skall känna till det. Jag hoppas emellertid att statsrådet skall bli sannspådd i sin förhoppning att en god kontakt lärare-föräldrar skall leda till att vi slipper sådana här misstag i fortsättningen.

Herr talman! Bonnie Bernström har frågat utbildningsministern om han avser vidta åtgärder för att förbättra skolans undervisning i hur man deklarerar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Undervisning i frågor kring självdeklaration står väl i överensstämmelse med gällande läroplan för såväl grundskola som gymnasieskola. Sådan undervisning — oftast i form av praktiska övningar — förekommer också i stor utsträckning. Som hjälpmedel för denna undervisning erbjuder riksskatteverket sedan sex år tillbaka skolorna gratis deklarationsmaterial, som är speciellt framtaget för skolbruk. Totalupplagan sedan starten av det material som avser löntagardeklarationer är 845 000 exemplar. Jag delar således inte Bonnie Bernströms uppfattning att skolan inte har stått för någon undervisning i konsten att deklarera. Den nya läroplanen för grundskolan — Lgr 80 — som gäller fr.o.m. läsåret 1982/83 betonar ytterligare skolans uppgift att ge eleverna praktiska vardagskunskaper och vardagsfärdigheter. Inom den ram som anges av läroplanen ankommer det på lärare och elever vid varje enskild skola att avgöra hur undervisningen skall läggas upp. Som stöd för den lokala planeringen kommer successivt ett omfattande kommentarmaterial till läroplanen att ges ut. Detta kommer bl.a. att innehålla metodiska tips och erfarenheter kring hur undervisningen kan läggas upp.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

Den våndan tror jag mer beror på bristande kunskaper om hur man deklarerar än på Nr 81 eventuellt dåligt samvete eller oordning på sina papper. De flesta deklaranter är självlärda. De flesta har lärt sig deklarera genom kontakter med taxeringsnämnder, av deklarationsbilagan från skatteverket eller genom tidningarna. Skolan har stått för en mycket liten del av de kunskaper som skattebetalarna har. Vilka de praktiska konsekvenserna blir av att skolan inte undervisar i hur man deklarerar är det ganska lätt att förstå. Som exempel på det kan jag nämna en undersökning som SIFO gjorde om vem i familjen som deklarerar, och en undersökning som Fredrika Bremerförbundet presenterade i höstas visar att kvinnor i stor utsträckning inte deklarerar själva, utan att det är mannen i familjen som gör det. Säkert är det också så att socialgrupp 3 har sämre kunskaper än andra socialgrupper om skattesystemets möjligheter; de som gör de största avdragen har ju i regel i bästa kunskaperna. Jag skulle vilja säga att det är ett jämlikhetskrav och ett jämställdhetskrav att få goda kunskaper i hur man skall deklarera. Jag kanske i det här sammanhanget också bör påpeka att den deklarationsbilaga som riksskatteverket skickar ut till hushållen i regel adresseras till mannen i familjen, dvs. inte till kvinnorna, vilka i regel i större utsträckning än männen är de som behöver bättre kunskaper. Jag tror att det höjer moralen att kunna lagen, och jag tror att många skulle avstå från att ställa upp på de svarta jobben, om de kände till de framtida konsekvenserna av att inte arbeta inom lagens ram och att inte betala skatt i den ordning som den skall betalas. Nu erbjuder läroplanen möjligheter att i skolan ta upp frågan om deklarationen. Det är i och för sig inte särskilt märkvärdigt att läroplanen gör det, eftersom läroplanen erbjuder praktiskt taget alla möjligheter att ta upp vad som helst inom skolans ram. Vad som är intressant i det här sammanhanget är vad skolan skall undervisa om. I sitt svar här hänvisar skolministern till det skolmaterial som avser de löntagardeklarationer som riksskatteverket har tryckt upp i över 800 000 exemplar. Men alla exemplaren har inte använts. Jag tycker det är en självklarhet att eleverna skall få lära sig att deklarera, och jag kan inte förstå varför inte också skolministern tycker att det borde vara en självklarhet att varje elev får kunskaper i hur man deklarerar.
Herr talman! Får jag först tacka Bonnie Bernström för de vänliga orden om någonting som egentligen inte har med frågan att göra — det var ändå roligt att höra det. Jag instämmer gärna med Bonnie Bernström i att de flesta av oss känner vånda i deklarationstider. Jag har väl inte närmare funderat över varför den våndan känns så svår. Men jag tror att det har att göra med att det är en väldig massa lappar, att man är rädd för att räkna fel och att man inte vet vad som skall stå på s. 2 och 4, osv. Det är nog riktigt att kunskaper behövs och att övning ger färdighet. Men 45 jag är inte kapabel att göra så bestämda påståenden som Bonnie Bernström gör om hur skolan fullgör sitt ansvar. Jag vet inte vad Bonnie Bernström bygger det på, men jag föreställer mig att hon har någon grund för dessa ganska svepande påståenden. I år har det gått ut 175 000 övningsdeklarationer. När Bonnie Bernström säger att alla dessa inte används, vore jag tacksam att få ta del av det material som hon bygger sitt påstående på. Det är väl alldeles riktigt att moralen höjs ifall man känner till lagar och förordningar. Jag vill avslutningsvis bara påpeka att skolan ju också har undervisning i lag och rätt.
Herr talman! Jag tror att det bästa exemplet när det gäller skolans sätt att fullgöra sina uppgifter är det brev som också statsrådet Mogård fick från riksskatteverket om den deklarationsbilaga som man skickade ut till skolorna. Riksskatteverket önskade att deklarationsbilagan skulle användas istörre utsträckning än vad som i dag är fallet, dvs. att alla elever borde få ta del av denna undervisning. Jagtror att statsrådet Mogård också kan erkänna att inte ens alla lärare har kunskaper i hur man deklarerar. Jag har talat med åtskilliga lärare inom de områden där man mycket väl borde kunna ta upp deklarationsfrågor, exempelvis ämnena samhällskunskap och svenska, men som bekräftade att de själva inte deklarerar. Då frågar jag mig: Hur skall de kunna lära ut hur man deklarerar, om de inte själva kan klara sina egna deklarationer?
Herr talman! Får jag bara ännu en gång understryka att den nya läroplanen för grundskolan betonar skolans skyldighet att ge eleverna vardagskunskaper och vardagsfärdigheter. Jag tycker att det skulle vara ganska eländigt om man skulle behöva göra en lång uppräkning av vilka dessa vardagskunskaper och vardagsfärdigheter är. Jag kan inte tänka mig annat än att den lärare som vet att han en gång om året skall deklarera och att det är svårt måste ha någon känsla för att också eleverna behöver få kunskaper om detta. Jag är övertygad om att de tillsammans kan ta sig fram i dessa blanketter och anvisningar. För så eländigt svårt är det ju faktiskt inte, Bonnie Bernström.
Herr talman! Nej, jag tycker inte heller att det är så eländigt svårt. I synnerhet om man är en vanlig löntagare är det ju ganska enkelt att lära sig detta. Men likväl uppfattas det som väldigt svårt. Att nu läroplanen erbjuder dessa möjligheter är en sak, men det måste väl ändå vara politikernas ambition att alla människor skall ha möjligheter att få lära sig detta när de går i skolan. Det kan ju ändå bli förödande konsekvenser om man gör fel. Vi börjar nu få en ganska omfattande skattekontroll, och om någon i naivitet eller i brist på kunskaper från skolan gör fel, tycker jag faktiskt att det är upprörande. Jag tycker att skolan borde känna litet större ansvar för Nr 81 kunskaperna än vad statsrådet Britt Mogård tycks göra. Tisdagen den
Herr talman! Inga Lantz har frågat utbildningsministern när regeringen tänker avskaffa den tregradiga betygsskalan inom lärarutbildningen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regeringen har beslutat att lägga fram en proposition om den statliga skoladministrationen m.m. . I denna proposition kommer frågan om betyg i lärarutbildningen att behandlas. Propositionen kommer att föreläggas riksdagen den 23 februari 1981.

Herr talman! Jag skall först be att få tacka för svaret. Det tregradiga betygssystemet i lärarutbildningen har debatterats mycket under de senare åren. Landsomfattande protester mot de graderade betygen har förekommit. Kravet att få bort de graderade betygen är tio år gammalt. SÖ, UHÄ, SL och SFL är också emot det nuvarande systemet. Regeringen beslutade redan 1978 att betygsfrågan måste lösas. Men ännu har alltså ingenting hänt. I svaret hänvisar regeringen till dens.k. SAK-propositionen. Där framgår det, enligt de uppgifter jag fått, att man tänker föreslå ett avskaffande av lärarskicklighetsbetyget. Förslaget innehåller dock ett resonemang som gör att de lärarstuderande känner sig osäkra på om lärarskicklighetsbetyget verkligen kommer att avskaffas. Förslagsställaren säger så här: ”Jag vill dock påpeka att ett bibehållande av kvalitetsbetygen i ämnesteori och slopande av betyget i lärarskickligheten kan komma att uppfattas så, att den teoretiska delen av lärarutbildningen är den viktigaste och att de studerande kan komma att rätta sina arbetsinsatser därefter. En sådan utveckling är inte acceptabel och denna fråga måste därför ägnas särskild uppmärksamhet.” Jag skulle vilja fråga vad man menar med det. Innebär det att man inte tänker avskaffa de graderade betygen när det gäller ämneskunskap? Det råder också ett frågetecken när det gäller lärarskickligheten. Från elevhåll har man framhållit att de graderade betygen är negativa för hela utbildningen och att de bidrar till en hämmande konkurrens mellan eleverna. Man hänvisar både till hur undervisningen går till på lärarhögskolan rent konkret med två-tre veckors grupparbete varje termin, i projektarbeten av olika slag och till STIA-debatten där lärarlaget och lärarsamarbetet betonas. Eleverna menar, med all rätt tycker jag, att de borde få lära sig samarbete 4” innan de kommer ut i grundskolan. Så länge de graderade betygen i ämnesteori, pedagogik och lärarskicklighet finns kvar i lärarutbildningen, så länge skapas en konfliktsituation som försvårar samarbetet och även sänker kvaliteten på utbildningen. Till sist skulle jag vilja ha ett sakbesked av Britt Mogård, eftersom det råder så delade meningar i den här frågan: Kommer de graderade betygen i lärarskicklighet och ämneskunskaper att försvinna? Kommer detta att stå i SAK-propositionen?
Herr talman! Såvitt jag vet har Inga Lantz varit riksdagsledamot ganska länge. Jag tänker icke svara på hennes fråga — propositionen läggs fram den 23 februari — men jag skulle vilja ställa en motfråga: Tycker Inga Lantz att det är passande, hur nu Inga Lantz än har fått tag på dessa sidor ur propositionen, att stå i talarstolen och föreläsa den version som icke är förelagd riksdagen och alltså, såvitt jag kan begripa, bara är spekulationer? Jag tycker för min del inte att det är passande.
Herr talman! I så fall tycker jag att frågan jag ställt — när tänker regeringen avskaffa de graderade betygen — är väl motiverad, och jag kräver att få ett svar på den. De papper jag citerat är en sådan skrivelse som jag förmodar har ställts till de flesta riksdagsmännen. Att jag sedan tagit upp frågan beror på att jag haft kontakter med dem som studerar vid lärarhögskolorna och även läst in frågan om den landsomfattande protestaktion som ägde rum i oktober förra året. Jag tycker att det är på tiden att man löser detta problem, eftersom det finns en enig opinion mot de graderade betygen. Det är många lärare som stöder den ståndpunkten, vilket också de fackliga organisationerna gör. Det är väl inget svårt att svara på detta — ja eller nej!

Herr talman! Evert Svensson har frågat mig när regeringen kommer att tillsätta en särskild utredning om de samlade utsläppen från den petrokemiska industrin i Stenungsund. Regeringen uppdrog den 30 april 1980 åt statens naturvårdsverk att i samarbete med länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län och Stenungsunds kommun upprätta ett förslag till program för en utredning om de samlade industriutsläppen i Stenungsund. Naturvårdsverkets förslag redovisades den 20 oktober 1980. Det innebar ett omfattande undersökningsprogram, kostnadsberäknat till mellan 5 och 7 milj.kr. under en treårsperiod. Kostnaderna skulle enligt förslaget till väsentlig del betalas av berörda industriföretag. Jag fann det nödvändigt att remittera förslaget till såväl de berörda företagen som länsstyrelsen och kommunen. Remissinstanserna har redovisat en annan uppfattning än naturvårdsverket, framför allt i fråga om vem som skall svara för kostnaderna, och hävdat att staten bör svara för huvuddelen av kostnaderna. Industrierna har dock förklarat sig beredda att ta på sig en viss del av kostnaderna. Jag har funnit det värdefullt att naturvårdsverket får ta ställning till vad remissinstanserna har uttalat. Naturvårdsverkets svar har just inkommit till departementet. Frågan bereds nu inom jordbruksdepartementet. Jag bedömer det fortfarande angeläget att utredningen kan komma i gång så snart som möjligt.
Herr talman! Evert Svensson är tjänstledig, och jag ber att på hans vägnar få tacka för svaret. Det är ännu ett besked om att utredningen skall komma i gång så snart som möjligt. Det beskedet fick Evert Svensson också i april förra året. Låt mig gå litet tillbaka i tiden. Den 15 mars 1978 översände länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län en lägesrapport över miljöskyddsfrågor vid raffinaderier och petrokemisk industri till regeringen med begäran om en statlig utredning. Det finns egentligen många motiveringar till att en sådan utredning kommer till stånd. Det råder en stor oro hos allmänheten över miljöförhållandena i Stenungsund. Samtidigt kan man hänvisa till att det finns bestämda besked från vissa håll om att det inte är någon fara med miljön i Stenungsund. Detta är emellertid sådant som måste klaras ut. Det finns alltså många frågetecken när det gäller miljön i Stenungsund, och länsstyrelsen ansåg att detta kunde bli ett pilotfall för bättre teknik att mäta utsläpp och effekter samt att rena utsläppen. Framställningen hade föregåtts av en kontakt mellan dåvarande landshövdingen Erik Huss och naturvårdsverkets chef. Därför blev förvåningen stor, när naturvårdsverket i sitt remissvar ansåg det onödigt med en statlig utredning.

Det samrådet ägde rum i god enighet under sommaren, men när naturvårdsverkets förslag presenterades motsvarade det inte vad som kommit fram vid samrådet. Länsstyrelsens, kommunens och de inblandade industriernas inställning står fast. Jag förstår naturvårdsverkets och även statsrådets intresse av att industrin åtar sig en så stor andel av kostnaderna som möjligt. Att länsstyrelsen begärde en statlig utredning berodde dock framför allt på att allmänhetens förtroende för det resultat som en sådan utredning kom fram till därigenom skulle öka. Det råder stor misstro mot utredningar som industrin själv företar. Därför vill jag fråga jordbruksministern: Hur kommer den här utredningen att arbeta? Hur kommer den att gå till väga för att förtroendet för utredningsresultatet skall finnas kvar?